Herr talman! Jag tar mig friheten att gå till talarstolen, bl.a. för att gratulera och lyckönska den senaste talaren Torgny Danielsson på hans 43-årsdag. Jag lyckönskar till att han har framtiden för sig och att han har alla möjligheter att sätta sig in i denna fråga. Det var en dålig grej att rätta mig för att jag råkade säga västra Värmland. Jag tänkte på Torgny Danielsson som fortfarande bor där. Att Lundsberg ligger i östra Värmland vet man efter några decennier som kringfarande politiker. Lundsbergs skola har faktiskt bättre bidrag som friskola än i den situation som är nu. Jag ber att få rätta Torgny Danielsson på den punkten. Torgny Danielsson gjorde sig sedan skyldig till en väldigt krystad demagogisk utläggning om hur han hade arbetat och strävat för detta. Men Staaf Igelström, partivännen från Värmland, har ju i alla fall väckt en motion som har gjorts till reservation av kds och Centerpartiet. Det finns ju då anledning att arbeta för reservationen under kvällen och natten, Torgny Danielsson, så att ni ser till att det blir en majoritet för den. Vi moderater har valt en annan väg. F.d. statsrådet på skolministerposten, Beatrice Ask, hade ju för avsikt att arbeta in dessa 4 miljoner som krävs i budgeten, men tyvärr kunde inte detta fullgöras. Men det är bara att välja mellan två reservationer. Gör nu en historisk insats här, Torgny Danielsson, och se till att rättvisa skapas. Det som föreligger här i dag i betänkandet är jag övertygad om att de flesta av er socialdemokrater liksom borgerliga ledamöter ser som en djup och kränkande orättvisa.
Herr talman! Vi talar nu om ett år, som det dröjer innan Lundsberg får de nya förutsättningar som gäller för samtliga riksinternat. Då utgår jag ifrån, som jag tidigare sade, att de tre riksinternaten kommer att behandlas på likvärdigt sätt och att rättvisa där kan skapas. Jag vet inte om Beatrice Ask har andra pengar att plocka fram än de som har redovisats i utskottet. Det handlar ju om att man måste få majoritet i utskottet för att föra in nya anslag och medel.
Herr talman! På något sätt ligger det nära en liknelse med tre personer i en båt. De trillar i sjön. Två räddar sig, men den tredje han ligger kvar där - det kan vara en hon också, vilket vore ännu värre. Där står då socialdemokraten Torgny Danielsson på kajen och konstaterar: Vi kan inte göra någonting åt den tredje som ligger i vattnet, utan vi måste utreda det här först. Men varför utreda när det finns klara regler för riksinternat? Det är dessutom ett mycket klarläggande regelverk. Det är bara att läsa på i utskottsbetänkandet, för jag har tidsmässigt inte möjlighet att göra det här. Detta är ju så lätt att ordna till. Det kan ju alla de borgerliga ledamöterna i utbildningsutskottet klara ut utan någon utredning. Vi kan väl i alla fall sätta saker och ting på sin plats. Detta är någon form av den orättfärdiges förhinder som gestaltas just nu i den 43-årige födelsedagsfiraren

Herr talman! I denna sena timme skall jag flytta mig något högre upp i landet utan att få problem med öster eller väster. I detta betänkande behandlar utskottet en motion som jag och mina socialdemokratiska kamrater på länsbänken har väckt. Motionen handlar om Teknikens hus i Luleå. Teknikens hus har alltsedan budgetåret 1991/92 fått särskilda medel inom ramen för fortbildningsanslaget för sin fortbildningsverksamhet. Vi är nu naturligtvis besvikna över att man inte anser att den fortbildning som Teknikens hus bedriver är så värdefull att man vill fortsätta med öronmärkta pengar. I stället föreslår man nu att medlen skall ingå i det allmänna fortbildningsanslaget som disponeras av Det här särskilda stödet har använts till fortbildning av kvinnliga grundskollärare i de lägre årskurserna för att ge dem en ökad kunskap och möjlighet att arbeta med teknik på ett intresseväckande sätt inom skolans undervisning. Det har ansetts särskilt viktigt att satsa på den här kategorin lärare som ofta har en otillräcklig egen bakgrund inom teknik och naturvetenskap samt därav följande otillräckligt självförtroende när det gäller den egna förmågan att rent praktiskt klara av även enkel teknik. För de kvinnliga låg och mellanstadielärarna som hittills fått sin fortbildning i Teknikens hus har verksamheten inneburit en höjning av såväl kompetens som självförtroende när det gäller att arbeta med teknik i skolan. Det har också bidragit till att förbättra samarbetet över ämnes och stadiegränser. Kopplingen teknik och miljö i fortbildningen har visat sig ge helt nya infallsvinklar på det egna arbetet. Teknikens hus har på grund av sitt nyskapande och för landet unika arbete med särskild tonvikt på att levandegöra och förklara teknisk industriell verksamhet kommit att bli en referensinstitution och förebild för ett flertal försök att starta liknande verksamheter i andra delar av landet. Genom sin breda verksamhet når Teknikens hus också nya och bredare grupper i samhället med folkbildning omkring teknik och dess roll i samhället. Högskolan i Luleå ser också verksamheten som en plantskola för att rekrytera framtida studerande med teknisk inriktning. Inom Norden har Teknikens hus tillsammans med liknande verksamheter i Köpenhamn och Helsingfors fått en ledande roll. Också i övriga Europa, i Nordamerika och på andra håll i världen har Teknikens hus väckt uppmärksamhet genom sitt arbete. Det framhålls ofta som en nyskapande förebild i internationella sammanhang. 1994 besökte 165 000 personer Teknikens hus, varav 70 % var barn och ungdomar under 16 år. Sedan starten 1988 har över en miljon människor besökt anläggningen. Och jag vill varmt rekommendera alla att göra ett besök för att själva bilda sig en uppfattning om vad det är som man sysslar med. Herr talman! Jag hoppas nu innerligt att Skolverket verkligen inser Teknikens hus kunnande för att ge fortbildning till framför allt kvinnliga lärare och att man nyttjar den möjlighet och kompetens som finns där. Jag har i dag inget annat yrkande än utskottet, men jag kommer noga att följa vad som händer med Teknikens hus och jag får kanske anledning att återkomma på ett eller annat sätt.

Herr talman! Trots den sena timmen och trots en ganska positiv behandling av min motion i det här betänkandet skulle jag ändå vilja uppehålla kammaren i några minuter vid en som jag tycker mycket viktig och angelägen fråga. Om man ser tillbaka på skolans undervisning under de senaste åren kan man faktiskt konstatera att specialundervisningen har minskat. Men samtidigt som den har minskat i grundskolan har elevantalet ökat i särskolan, och det har ökat kraftigt. Jag kommer från Halland. Vid vår högskola har vi en forskare, Magnus Tideman, som har visat att antalet elever i särskolan ökade med drygt 20 % under åren 1990-1993. Det här måste ju vara en varningsklocka som ringer för oss alla. Det är uppenbart att barn som är i behov av särskilt stöd har drabbats hårt av de nedskärningar som har skett i skolan under senare år. När skolan måste spara, när man måste prioritera, då går det tyvärr ut över de elever som kanske behöver mest stöd och mest stimulans. Resultatet av de besparingar som görs och de prioriteringar som man gör i skolan har inneburit större undervisningsgrupper, minskat antal speciallärartimmar och färre assistenter. Det här märks kanske inte med en gång när det gäller de svaga eleverna, men efter hand ser vi att de elever som behöver extra stöd har tappats bort i skolan. I Halland som jag kommer ifrån tog kommunerna över särskolan redan 1991. Ganska många elever som tillhör särskolan har integrerats i den vanliga skolan, och detta är alldeles utmärkt. Jag hoppas verkligen att inte den trenden bryts. Men vad som är oroväckande är alltså att till denna integrerade särskola har allt fler elever från grundskolan skrivits in. Detta gör att man måste börja att mycket nogsamt följa grundskolans specialundervisning. En integrerad särskola får ju inte innebära att de elever som kan gå i grundskola av ekonomiska skäl skrivs över till särskolan. Det finns faktiskt anledning att vara orolig över de resultat som vi kan se när det gäller antalet elever i särskolan. Det är ju oacceptabelt om överskrivning av elever till särskola beror på att specialundervisningen i grundskolan inte får tillräckliga resurser. Med anledning av den positiva skrivning som finns i betänkandet hoppas jag att man under det kommande året följer den här frågan. Om det finns skäl att snabbt åtgärda densamma tror jag att vi socialdemokrater kommer att ta krafttag för att genomföra en sådan förändring. Det är min innerliga förhoppning att sådana förändringar i skolan också stöttas av andra partier. Om vi menar allvar med att tala om en bra skola för alla elever, måste vi särskilt ägna oss åt de elever som behöver extra stöd och extra hjälp.

Herr talman! Just nu står det 3-3 i sista perioden i Så över till utskottsbetänkandet. Jag vill börja med att yrka bifall till den gemensamma reservationen nr Moderaterna och Folkpartiet. Jag avstår från att yrka bifall till de övriga reservationer där vi moderater finns med. Det gör jag inte därför att dessa reservationer skulle vara mindre värdefulla, utan jag gör det av hänsyn till kammarens tid. När det gäller de frågor som tas upp i betänkandet skall jag ägna en del tid åt innehållet i vissa av reservationerna om anslagen på Miljödepartementets område. I reservation 4 behandlas materialåtervinning och kompostering. Vi reservanter menar att den kvalitativa prioriteringsordning mellan olika återvinningsslag som lades fast i den borgerliga regeringens proposition 1992/93:180 skall gälla även fortsättningsvis. Det pågår nu försöksverksamhet när det gäller kompostering, så det finns ingen anledning att för den skull ändra prioriteringsordning angående olika avfallsslag och återvinningsprioriteringar. Tvärtom är det en fördel att besluten ligger fast i sådana sammanhang. Från moderat sida tar vi i en rad reservationer upp anslagsfrågor. Det gäller reservationerna 11, 18, 23, Vi har olika synpunkter på anslagsfrågorna utifrån bl.a. det statsfinansiella läget men likväl utifrån det faktum att vi nu är fullvärdiga medlemmar i Europeiska unionen. Vi har från moderat sida valt att prioritera miljöarbetet inom ramen för miljöprogrammet på Jordbruksdepartementets område utifrån de program som där skall läggas fast. Det är riktigt att göra på det sättet därför att det visar att vi i relation till EU har en hög ambition på miljöområdet. Det ger oss stora möjligheter till medfinansiering. Det ger positiva signaler när det gäller ett vidgat miljösamarbete inom Europeiska unionen. Vi har i en reservation tagit upp frågan om särskilda miljöinsatser när gäller våtmarkerna. Det är bara en motivreservartion, och jag vill bara nämna den i det här sammanhanget. Allt det här anknyter till det faktum att vi från moderat sida föreslår ett betydligt större anslag när det gäller miljöinsatser inom Jordbruksdepartementets område i relation till situationen i EU. I det sammanhanget vill vi mycket klart markera inriktningen på att satsa på våtmarker inom ramen för de miljöprogram som riksdagen skall ta ställning till längre fram. Jag vill kommentera våra synpunkter i reservation 30. Det gäller förslag från regeringen om 100 miljoner kronor i bidrag till investeringar i ekologiskt hållbar utveckling. Personligen är vi inte negativa till sådana investeringar, tvärtom. Men vi anser att det är fel signaler att gå in med statsbidrag i ett sådant sammanhang. I propositionen skriver man att det skall vara konkreta projekt som är kostnadseffektiva och ge påtagliga miljövinster. Det här är faktiskt projekt som inte behöver särskilda statsbidrag. Tvärtom skall kommunalpolitiker och näringslivet själva ha den ambitionen att man uppfyller de mål och följer de riktlinjer som riksdagen har lagt fast när det gäller en hållbar återvinning och ur ekologisk synpunkt hållbara metoder. För kommunernas del gäller anslaget bidrag till reningsverk, va-anläggningar och annat. Mycket av den kommunala verksamheten är ju avgiftsfinansierad. Det finns ingen anledning att kommuninvånarna via skattsedeln först skall betala pengar till staten som staten sedan skall betala tillbaka till kommunerna. Vi menar att det är mera riktigt ur miljösynpunkt att kostnaderna för dessa investeringar helt enkelt får tas vid källan. Om det är så, vilket vi förutsätter, att investeringarna är positiva både ur kostnadssynpunkt och ur miljösynpunkt finns det ingen anledning att i det här statsfinansiella läget gå in med speciellt anslag på 100 miljoner kronor. Herr talman! Med detta vill jag än en gång yrka bifall till reservation 4 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag yrkar bifall till den gemensamma reservationen 4 till utskottets betänkande men vill samtidigt säga att det är ett bifallsyrkande som inte innebär att de andra reservationerna med centerpartister är av mindre värde. Detta är sagt som en markering. Jag sade för några månader sedan, strax innan regeringens budgetproposition skulle slutarbetas, att det ryktesvis talades om en nedskärning av Miljödepartementets resurser med 20 %. Då sade miljöministern till mig från denna talarstol att vi av respekt för riksdagen icke skulle diskutera rykten utan så småningom diskutera verkligheten. Det är det vi gör i dag. Vi kan konstatera att det inte var någon nedskärning av Miljödepartementets budget med 20 % som var aktuell. Den riktiga siffran är 30 %. Det visar mycket tydligt att de nu är fråga om en ekonomisk och idémässig nedskärning av miljöarbetet i landet, manifesterat i den del av statsbudgeten som vi behandlar i dag. Vi har på flera punkter från Centerns sida markerat att flera viktiga områden milt uttryckt kommer i kläm, som delar av det viktiga miljöarbetet utanför Naturvårdsverket, kalkningsverksamheten, kretsloppsforskningen. Det är uppenbart att dessa områden har fått ta stryk i regeringens budgetarbete. Några idémässiga moment finns också i budgeten som inte svarar mot de krav som kan ställas på ett offensivt miljöarbete. Det ena är det förslag som vi från Centerns sida har fört fram om inrättandet av ett särskilt miljöforskningsråd. Jag tycker att det hade varit naturligt att regeringen hade anammat det förslaget. I tider när man skär ner på institution efter institution, råd efter råd som har att göra med miljöforskning är det naturligt att man åtminstone samlar spillrorna till något kraftfullt och åstadkommer en kritisk massa som är funktionsduglig trots den allvarliga nedskärningen. Det skulle ha kunnat ske inom ramen för ett nybildat miljöforskningsråd med en inriktning på flera av de frågor som jag tidigare nämnt. En annan idémässig förändring som man borde ha anammat hade varit att se till att det nu avsätts resurser, gärna inom ramen för de ekonomiska utrymmen som respektive myndighet och verk har, i det här fallet Natuvårdsverket, till informationsinsatser på det viktiga framtida miljöområde som rör bioteknik. Jag noterar, herr talman, att det i den skrivelse som vi fick häromdagen från Miljödepartementet talas om vikten av att ta fram en svensk syn i EU på bioteknikområdet. Där lägger man åtminstone en verbal vikt vid den här frågan, som rimligen borde ha återspeglat sig också i hanteringen av frågan gentemot den svenska allmänheten, som bör få ta del av nya framtida miljöfrågor. Vi har inte fått gehör för vårt förslag, vilket jag naturligtvis beklagar. En annan idémässig förändring har Göte Jonsson redan berört. Det gäller den bakvända syn som man har på flera delar av kretsloppsarbetet. I det här fallet vill regeringen ändra synen på kompostering. Man jämställer i realiteten energiutvinning med materialåtervinning. Det är att ta inte bara ett utan många steg tillbaka i synen på hur kretsloppet skall vara uppbyggt, hur de olika komponenterna - återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering - skall relateras till varandra. Vi har markerat detta i flera reservationer, som jag nämnde tidigare. Vi har också från Centerns sida i ett särskilt yttrande markerat att vi förbehåller oss detta att under kommande budgetår återkomma med budgetförslag, oaktat att regeringen nu vill ha godkänt ett långsiktigt sparprogram på miljöområdet. Med detta, herr talman, yrkar jag åter bifall till reservation 4.

Herr talman! Folkpartiets miljöpolitik står stadigt på fyra ben. För det första behöver vi en samlad miljölagstiftning. Vi behöver en ny miljöbalk. Tyvärr har den socialdemokratiska regeringen av prestigeskäl dragit tillbaka förslaget och därmed försenat arbetet avsevärt. För det andra behöver vi införa ekonomiska styrmedel i ökad grad. Det arbetet är på gång. För det tredje behöver vi utöka det internationella samarbetet inom både Förenta nationernas ram och EU. Det är bra att man i propositionen har framhållit detta. De omprioriteringar som görs i myndighetsarbetet just för att man skall få resurser över för att arbeta inom EU innebär stora möjligheter för oss i framtiden. För det fjärde gäller det den biologiska mångfalden. Det är en viktig fråga för oss liberaler. Vår generation har helt enkelt inte moralisk rätt att utrota djuroch växtarter. Då måste vi också skapa förutsättningar i vår natur för att befintliga djur och växtarter skall kunna vara kvar. I vår partimotion har vi ägnat oss en hel del åt frågan om biologisk mångfald. Vi har yrkat på tillkännagivanden vad gäller skogsmark, odlingsmark och vi har diskuterat frågan om besparingsåtgärderna, som föreslås i propositionen. Här har man gått fram med besparingsåtgärder som vi skall låsa för 1997 och 1998. Vi anser det vara oacceptabelt att göra en sådan låsning redan nu för att spara. Vi måste, när de budgetarna blir aktuella, få se hur vi då skall prioritera. Jag tycker också att det rimmar illa med de tankegångar som socialdemokraterna framför om vikten av att snabbt avsätta uppemot 5 % av den produktiva skogsmarken nedanför fjällnära området som reservat. Motivet för den kommande nedskärningen i reservatsanslaget är också konstigt. Regeringen anger att mark med särskilt stora naturvärden som behölls i statlig ägo vid Domänverkets bolagisering skall överföras till Naturvårdsfonden. Men den marken är ju redan skyddad. Den skall bli naturreservat. Regeringen vill alltså dra in pengar och inte använda dem till nya reservat, utan i stället kompensera naturvården med mark som skyddades redan under den borgerliga regeringens tid. Det här är ett sätt att göra dubbel bokföring. Därför yrkar jag bifall till vår reservation nr 1, som handlar om de här sakerna. Vi tror inte på nyttan av att satsa de föreslagna hundra miljoner kronorna på främjande av omställning på det sätt som regeringen föreslagit under anslaget A8. Vi har i vår partimotion framhållit att vi i stället vill satsa de pengarna på markinköp. Jag vill också kommentera en framsynt motion från januari 1994 av Hugo Bergdahl och Elver Jonsson, angående forskning och utveckling i Arktis. Utskottet har här i betänkandet utförligt beskrivit det som har hänt efter det att motionen skrevs. Vi kan med glädje konstatera att motionen är tillgodosedd genom de åtgärder som har vidtagits efter det att den skrevs. Herr talman! Vi står bakom alla våra reservationer, men för att spara kammarens tid yrkar jag bifall enbart till reservation nr 1.

Herr talman! Egentligen borde miljöfrågorna få en bättre behandling än vad den här sena timmen inspirerar till. Vi borde ha tagit det här tillfället för att diskutera miljöfrågorna i ett större samhälleligt sammanhang. Kanske borde vi också ha tagit chansen att diskutera varför gårdagens uppgörelse mellan Centern och Socialdemokraterna om kompletteringspropositionen totalt verkar sakna miljöprofil. Vi borde absolut diskutera visionerna för framtiden, hur vi vill förverkliga det långsiktigt uthålliga samhälle som vi allihop säger att vi vill ha. När vi nu fattar beslut om Miljödepartementets budget ger vi också en fingervisning om hur vi ser på miljön, hur viktiga vi tycker de frågorna är. Om vi ser till de vackra orden är vi nog överens om att miljöproblemen är allvarliga. Vi kanske också är överens om att det är vi som bor i den industrialiserade världen som måste göra de största förändringarna. I länderna har orsakat en stor del av miljöskadorna. Det är vi som måste gå före för att vända på utvecklingen. Tyvärr visar varken regeringens budgetförslag eller utskottsmajoritetens behandling att man är beredd att i handling ta konsekvenserna av det man säger i ord. Nedskärningen av utgifter över hela statsbudgeten drabbar också miljöområdet. Jag vill passa på och säga att vi från Vänsterpartiet stöder Folkpartiets reservation nr 1, som man nyss har yrkat bifall till. Den handlar om att man inte ställer upp på regeringens ospecificerade nedskärning av budgetanslaget. Tyvärr kommer de här nedskärningarna att gå igenom, eftersom socialdemokraterna lugnt kan förlita sig på moderaterna, som vill skära ytterligare 300 miljoner från Miljödepartementets budget. Det visar med önskvärd tydlighet att moderaternas miljösyn utgör ett verkligt hot mot miljön. Det visar också att regeringens visioner tyvärr inte är särskilt högtflygande. Det finns faktiskt gott om både konstruktiva och bra förslag till förbättringar som det hade gått att få en stor och bred majoritet för, om man bara hade velat. Jag står naturligtvis bakom de nio reservationer som Vänsterpartiet har skrivit under, men för att spara tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 13 och 19. Reservation nr 13 handlar bl.a. om kommunernas miljöarbete. Vi tycker att det är mycket viktigt. Kommunerna har ett speciellt ansvar för att se till att vi får en övergång till ett ekologiskt uthålligt Sverige. Det är i kommunerna man har den bästa kännedomen om de lokala förhållandena. Det är också kommunerna som skall ha ett stort ansvar för att man genomför intentionerna i Agenda 21. De 10 1⁄2 miljoner som regeringen har föreslagit tycker vi inte räcker till. Kommunerna har också fått alltmer omfattande uppgifter när det gäller bl.a. miljöskydd. Det är viktigt att de har resurser att utföra det arbetet. Jag tycker faktiskt att det är mycket svagt motiverat, det är i princip inte alls motiverat i betänkandet varför man avstyrker detta förslag. Jag vill återigen koppla tillbaka till gårdagens överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Centern, för det är intressant att notera att de tar sju åtta miljarder från kommunsektorn. Det skulle vara intressant att få en kommentar till hur man över huvud taget kan tänka sig att kommunerna med den nedskärningen skall ha möjligheter att prioritera insatser på miljöområdet som kostar pengar. Reservation nr 19 handlar om medel till inköp av skyddsvärda områden. Det är samma sak med den reservationen som med den förra, den har fått en njugg hantering. Det finns ingen motivering i betänkandet. I dag vet vi att det saknas tillräckligt med medel. Även Lennart Fremling var inne på de frågorna. Det är därför det är så viktigt att vi ser till att vi bevarar de få skyddsvärda marker som vi har kvar i Sverige. Det är, enligt de uppgifter vi har, det man just nu klarar av att hantera på ett praktiskt och bra sätt. Därför är det viktigt att man inte skär i det anslaget. Det är en liten fingervisning om hur man prioriterar. Sedan helt kort några ord om kalkningen, ett av de områden där vi tycker att anslaget inte skall skäras ned. Nya larmrapporter visar att problemen med försurning ökar i Norrlands inland. Självklart skall det här anslaget inte skäras ned, även om kalkningsåtgärderna inte heller är en helt bra lösning. Man får se kalkningen som en nödåtgärd. Ett annat område som det är viktigt att lyfta fram, även om det redan har gjorts, är miljöforskningen. Det skall jämföras med 3 % i Danmark, 3,8 % i Holland och 3,4 % i Tyskland. Trots att det är hög kvalitet på vår miljöforskning är det helt enkelt för litet pengar. Allra sist har vi ett krav på att miljöbrott skall motverkas. Miljöbrottslingar kommer lindrigt undan i dag. Man kan köpa sig fri. Medelstraffet är 4 600 kr i böter. Det gör att det i praktiken är ekonomiskt lönsamt att begå miljöbrott. Hittills har man inte dömt till fängelse för miljöbrott, trots att lagen medger den möjligheten, utan det har bara skett i kombination med andra brott. I dag finns det ingen central instans som har överblick eller kontroll här. Det är brist på relevant miljökunskap och juridisk kunskap hos polis och åklagarmyndigheter. För allmänheten är det svårt att driva miljöprocesser. Preskriptionstiderna är många gånger väldigt korta jämfört med de skador som miljöbrotten åstadkommer. Det finns således många skäl att göra en översyn. Här är motiveringen att det handlar om att detta förs över till diskussioner om miljöbalken. Men miljöbalken kommer att bli väldigt försenad. Jag beklagar det men är ändå glad över att förra förslaget drogs tillbaka.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 14 och 20. I en värld där miljöhoten ökar och miljöskulden växer och där allt fler talar alltmer om miljön känns det mycket märkligt att ha en budget framför sig där det skärs ner på miljöområdet. Så är det faktiskt med regeringens förslag. Man skär ner på anslaget till Naturvårdsverket. Man skär ner på anslaget för miljöarbete på t.ex. länsstyrelser. Det handlar om mindre pengar till kalkning av sjöar. Man minskar på anslaget till miljöforskning och på anslaget till forskning till förmån för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling. Ord och handling verkar inte vara ett hos regeringen. Först när vi i Miljöpartiet såg budgeten sade vi att det är en av de sämsta miljöbudgetar som vi har sett. För vårt vidkommande menar vi att det är alldeles självklart att de här pengarna måste återläggas. Menar vi allvar med alla vackra ord, måste det till resurser för annars blir orden bara just ord som inte följs upp i handling. Vi vill öka anslaget till Naturvårdsverket med 76 miljoner kronor. Vi vill lägga på 10 miljoner kronor när det gäller det miljöarbete som bedrivs av bl.a. länsstyrelser. Vi vill öka anslaget till kalkning med 30 miljoner kronor och till miljöforskning med 14 miljoner kronor. Det har vi råd med i vår budget, för vi prioriterar miljön och inser att de här satsningarna är satsningar för framtiden. Det är satsningar för de barn som kommer och som skall ta över efter oss. Tyvärr ser de ut att få en dålig arvedel. Det är dags att försöka komma till rätta med de miljöproblem som vi låter barnen ärva. Självklart står jag bakom alla reservationer som Miljöpartiet har varit med om att underteckna. Men jag nöjer mig, som sagt, med att yrka bifall till reservationerna 14 och 20 för att spara tid åt kammaren. Några saker vill jag dock litet närmare kommentera. Vi har alltså rejält ökat på utdelningen till miljöområdet. Vi har ökat till 500 miljoner kronor. Beträffande det här anslaget anser vi att pengarna skall användas till att spara den orörda natur och de hotade biotoper som ändå finns i vårt land. Vi pratar mycket om biologisk mångfald. Men den biologiska mångfalden får inte en chans att utvecklas om de refuger som finns kvar och där de här djuren och växterna kan finnas inte får ett skydd. Det är hög tid att se till att de här markerna, ofta skogsmarker, avsätts som naturvårdsområden och naturreservat och får utvecklas i fred, så att den biologiska mångfalden kan blomma och finnas kvar. Vi behöver inte åka längre än till Baltikum, t.ex. till Lettland, för att se vad biologisk mångfald egentligen är. Det handlar inte bara om antalet arter utan också om antalet individer av arter. Det skall finnas möjligheter för de här arterna att finnas kvar i biotoper. Vi i Sverige börjar redan bli fattiga biologiskt sett. Den biologiska mångfalden är inte längre så mycket att skryta med. Men detta kan vi komma till rätta med om vi ser till att medel anslås och att de här områdena avsätts på nämnda sätt. Dessutom måste vi se till att biotoperna kan göras bättre, så att många av de arter som inte finns kvar kan återvända och återkolonisera. Det här är en av de saker som vi satsar stora pengar på, 500 miljoner kronor. Jag vill sedan kommentera vad som står i en reservation som jag inte yrkat bifall till. Trots att jag blev tvungen att reservera mig i jordbruksutskottet tillstyrktes reservationen. Regeringen anslog nämligen Den summan minskades med 10 miljoner kronor i samband med att budgeten lades fram. 65 miljoner är i alla fall en bra satsning med tanke på att det under den borgerliga tiden inte satsades ett öre. I Sverige finns det ett antal områden som har blivit nedsmutsade av gamla industrier, vilka inte längre kan ställas till svars. De försvann nämligen innan den nya miljölagen kom till. Ett sådant område finns i min hemkommun, Södertälje kommun. Jag tänker på Turingeån. I Turingeåsystemet finns det 350 kilo kvicksilver. I väldigt många år har vi jobbat på att rena området. När vi räknar på detta blir det en stor kostnad, för när gamla miljösynder i Sverige skall återställas kostar det otroligt stora belopp. Det skulle kosta ungefär 80 miljoner kronor att ta upp nämnda 350 kilo kvicksilver, därför att kvicksilvret under tiden har spritts till både ett åsystem och en sjö. Jag blev orolig över den skrivning som från början fanns - att de 65 miljonerna skulle användas till att återställa gamla industriområden. Jag har känt att det här är ett projekt där vi ligger långt framme i planeringen. Vi skulle kunna komma i gång inom ett år. Vi i Miljöpartiet vill därför att 50 miljoner kronor extra anslås. I diskussionen i utskottet undrade jag om det var möjligt att använda de här pengarna även till miljöområden som ligger en bra bit från den plats där industrin en gång har funnits. Det står nämligen att pengarna skall användas till gamla industriområden. I utskottet fick jag ett nekande svar. Därför var jag tvungen att reservera mig. Naturvårdsverket har emellertid gjort en annan tolkning och avser att använda de 65 miljoner kronorna just till det som jag efterfrågade, nämligen till sanering av miljöskadade områden i Sverige som ofta ligger långt från den plats där industrin fanns. Just Turingeåprojektet är ett av de projekt som ligger längst fram i det avseendet, och vi kommer att få pengar. Den sanering som vi nu planerar innebär att vi dels gräver om åfåran på några ställen, dels låter de kvicksilverhaltiga sedimenten ligga kvar på ett kontrollerat sätt. Vissa delar av en sjö får vi muddra. Över andra får vi lägga ett lock av kemikalier. Förhoppningsvis ligger sedimenten därmed säkert. I framtiden kommer det att krävas mycket pengar för att vi skall kunna åtgärda många av de kraftigt förorenade områden som finns. Därför är det viktigt att vi vågar satsa pengar på detta. Budgeten som helhet tyder alltså på att miljöintresset, i alla fall när det handlar om pengar, är mycket svalt. Än så länge har regeringen mest åstadkommit vackra ord. Vi i Miljöpartiet väntar med spänning på den dag då också regeringen anslår stora pengar.

Herr talman! Kristdemokraterna är, som känt, inte representerade med ordinarie plats i jordbruksutskottet och har därför inte haft möjlighet att följa upp sina omfattande motioner på miljöområdet med reservationer. Jag skulle alltså här kunna ställa yrkanden på i stort sett samtliga de områden som finns i betänkandet utifrån kds-motioner. Men jag tänker bespara kammaren detta och inte framlägga några andra yrkanden än bifall till motion Fi216, yrkande 18, som budgetmässigt är en sammanfattning av kristdemokraternas budgetförslag på miljöområdet. Den senaste tiden, herr talman, har ju Sveriges ekonomiska problem tydliggjorts på ett dramatiskt sätt. Det är helt nödvändigt att sanera statens finanser. Det måste göras. Vi har inte rätt att skjuta de finansiella skulderna till våra barn. Men, herr talman, samma synsätt måste också gälla miljöskulden. Problemet med regeringens politik, inte bara på det ekonomiska området, utan också på miljöområdet, är att faktiskt man skjuter också miljöskulden över till barn och barnbarn. Man har inte insikt om att detta faktiskt också är en skuldsituation som måste åtgärdas. Totalt sett, herr talman, sparar kristdemokraterna i sitt totala budgetförslag mer än regeringen. Det är ett sätt att stärka den finansiella sidan. Men samtidigt utökar vi ramen på miljöns område med över 400 miljoner. Det handlar just om prioritering. Regeringens ambitionssänkning på miljöområdet är olycklig och korttänkt. Skall vi få en uthållig ekonomi måste vi också ha en uthållig miljö. Det krävs att vi tar in miljöhänsynen när vi gör det totala budgetarbetet. Jag hoppas, herr talman, att den utredning om skatteväxling, som nu äntligen skall komma i gång efter att regeringen suttit på den ett halvår och efter att den tidigare regeringen också dröjde med den, skall leda till att vi får en ökad integrering av miljötänkandet i det ekonomiska tänkandet. I regeringsdeklarationen lyfte statsministern upp Östersjöns miljö som en prioriterad fråga. Han sade bl.a.: Sverige skall vara pådrivande i det internationella miljöarbetet. Projektet att återställa Östersjön i ekologisk balans, som jag initierade 1990, kommer att drivas med förnyad kraft. Det är märkligt, herr talman, att ett antal år har passerat utan att statsministern noterar de insatser som gjordes för Östersjön. Men i övrigt står detta uttalande verkligen i bjärt kontrast med regeringens handlingar, och det är ju handlingarna som räknas. Det bör konstateras att på detta område har det skett väsentliga försämringar. Jag vill, herr talman, ta upp några punkter på miljöområdet som vi tycker är särskilt angelägna. Den första är åtgärdsprogrammet för Östersjöns miljö. Det finns ett sådant program utarbetat i HELCOM-samarbetet. Det är nödvändigt att genomföra detta. Regeringens förslag att dra ner anslaget på detta område är definitivt att skicka ut felaktiga signaler. Det innebär i princip att det inte blir några nysatsningar i miljösamarbetet inom Östersjöregionen. Man kommer att fullfölja projekt som den tidigare regeringen initierade, men det blir inga nya. Frågan om att få till stånd kraftfulla utsläppsreduktioner till vårt innanhav är synnerligen angelägen. Ytterst handlar detta om vad jag sade inledningvis, om vi är beredda att betala priset för miljöförstöringen eller om vi tänker lämna notan till våra barn. Åtgärderna brådskar. Det vet miljöminister Anna Vi från kds har i vår budget lagt ytterligare 246 miljoner utöver det regeringen föreslår på den här satsningen. När det gäller försurningsfrågan är det bra med de initiativ som tas, bl.a. i EU:s ministerråd. I en skiss över hur olika miljöproblem kommer att utvecklas är det klart att försurningsläget kommer att försämras ytterligare till år 2020 om ingenting ytterligare görs. Redan i dag upprätthålls livet i tusentals sjöar och tiotusentals kilometer vattendrag på konstgjord väg med hjälp av kalkning. Detta är nödvändigt i ett läge där faktiskt försurningen fortsätter. Därför framstår neddragningen av kalkningsanslaget som mycket märkligt. Kalkningsinsatserna kommer ju sannolikt att behöva utvidgas till nya områden mot norr. Framför allt Jämtland och stora delar av fjällområdet har utpekats som områden där det kan vara nödvändigt att påbörja kalkning. Det är i ljuset av detta som vi från kds sida har föreslagit ett påslag av 38 miljoner. Utan ytterligare medel kommer det inte att bli några nykalkningar. Man kanske kan hålla liv i det som pågår, men det blir inget nytt. Herr talman! Det är ockå nödvändigt att klara det regionala miljöarbetet. Länsstyrelsernas miljöenheter är centrala i det här sammanhanget. Den regionala miljöövervakningen befinner sig i ett mycket viktigt uppbyggnadsskede och arbetsbördan kommer att öka också på den här myndighetsnivån. Regeringens förslag på denna punkt innebär en besparing. Det är också på denna punkt till skada för miljöinsatserna. Därför föreslår kds också här en utökning, med 30 miljoner. Det finns ytterligare ett antal områden att ta upp, men jag besparar kammaren detta. Jag vill endast yrka bifall till motion Fi216, yrkande 18, som är kristdemokraternas sammanfattande budgetförslag på miljöområdet. Där täcks in, förutom de områden jag nämnt, också medel för förvärv av värdefulla naturområden, saneringsinsatser för förorenade områden, miljöforskningen inte minst, ytterligare medel till miljöorganisationernas internationella miljöarbete och ytterligare satsningar på det lokala Agenda 21-arbetet. Allra sist, herr talman, vill jag ta tillfället i akt - även om timman är sen, jag hoppas vi skall klara det här före klockan elva - att fråga miljöministern om hon anser att den nuvarande regeringen har samma miljöambitioner som den tidigare regeringen, trots den här kraftiga ekonomiska nedskärningen av insatser på miljöområdet. Om ministern anser det - på vilket sätt tar det sig uttryck i resurser till miljön? Det är möjligt att man kan göra insatser på andra områden, men i kväll handlar diskussionen om reala pengar. Där är det bara att läsa innantill hur regeringen prioriterar. Jag vill fråga ministern hur hon ser på regeringens ambitionsnivå: är den likadan som den tidigare regeringens? Kanske går det att få fram ett erkännande att man inte har lyckats nå ända fram på miljöområdet, men att man kanske kan bättra sig, lyssna på oppositionen, komma igen och göra det bättre. Då kanske vi kan göra en bättre produkt nästa gång. Det vore bra med ett klargörande från ministerns sida.

Herr talman! Låt mig ge några kommentarer till Miljödepartementets del av statsbudgeten och utskottsbetänkandet. Först kan det vara på sin plats att referera budgetens övergripande mål, vilket också är inledningen på utskottets betänkande: Målet med miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser samt skydda natur och kulturlandskap. Om detta har utskottet varit enigt. När det gäller inriktningen av miljöpolitiken redovisar utskottet två parallella utvecklingstendenser, dels internationaliseringen och dels det lokala arbetet, då också den enskilda människans egna miljöansvar. Regeringen har redovisat hur det internationella arbetet skall förstärkas och göras mera resultatinriktat. Utskottet delar dessa synpunkter. Det är viktigt att Sverige spelar en aktiv roll i det globala miljöarbetet. I detta arbete måste en uppföljning av FN-konferensen i Rio de Janeiro ha en hög prioritet. Genom medlemskapet i EU måste också Sverige ta ansvar för att inom unionen driva frågorna och söka vägar för att inom organisationen flytta fram positionerna. I vår närhet - det har flera talare varit inne på - ser vi främst insatser för och arbete med länderna runt Östersjön som angeläget, liksom själva Östersjön. Från det internationella, som är den ena delen, till det lokala arbetet. Det lokala arbetet och människors egna insatser måste tas till vara. Regeringen har också annonserat att miljön skall få en starkare roll i den kommunala översiktsplaneringen. Det kan bidra till det lokala engagemanget och bidra till en bättre miljö. Detta stöds av utskottet. Kommunernas arbete för att engagera kommuninvånarna i miljöarbetet har varit framgångsrikt. Det har haft många infallsvinklar och stor bredd ute i kommunerna. Detta arbete pågår och är inte avslutat. Det arbetet måste fortsätta och måste stödjas av staten. Statens roll som pådrivare är given, men staten har också en uppgift att ta emot. En ömsesidig dialog om miljön måste uppstå mellan staten och kommuner och landsting och mellan staten och medborgarna. Det finns ett klart samband mellan medborgarnas, familjernas, konsumtion och miljöutvecklingen. Vi som konsumenter har en viktig roll när det gäller att stödja miljöanpassade alternativ. Staten bör i det här sammanhanget stödja konsumenterna med bra information och utökad miljömärkning. Det anser också utskottet. Om vi som konsumenter vet miljökonsekvenserna av vårt val av produkter kan vi utgöra en maktfaktor i miljöarbetet. Med kunskaper kan vårt sätt att leva successivt anpassas till ett miljömässigt hållbart levnadssätt. Herr talman! Enligt Socialdemokraternas synsätt får inte miljöfrågan vara en fråga som enbart finns inom ramen för fjortonde huvudtiteln, utan miljöbudgeten skall kunna avläsas också i statens olika budgetområden. Jag återkommer till det, med hänsyn till vad Lennart Daléus tidigare sade om hur man räknar plus och minus i budgeten. Tidigare i dag har miljöfrågor debatterats både i skoldebatten och i justitieutskottets debatt. Justitieutskottets ärende gällde miljöbrottens behandling i domstolarna, vilket visar hur miljön griper in i flera av statens områden. I Miljödepartementets budgetförslag redovisas hur miljölagstiftningen samlas under en heltäckande miljöbalk. Detta bör, med koppling till justitieutskottet, bidra aktivt till att vi på ett bättre sätt kan fullfölja processen mot dem som bryter mot våra miljölagar. I den debatten vill jag också säga att jag delar uppfattningen att miljöbrotten inte har kunnat beivras på ett effektivt sätt. Här finns det mer att göra för att lagen i det här fallet skall bli mer preventiv än vad den har varit. Vi behöver alltså fler domar - inte för att vi behöver döma folk, utan för att folk skall förstå att det är allvar och ingenting att skoja med. Herr talman! I utskottets behandling har 34 reservationer avlämnats. En del av dem har presenterats mera noggrant av talare före mig. Man kan fråga sig om mängden reservationer är ett bevis på stor oenighet i miljöfrågorna i utskottet. Svaret är nog trots allt nej. Det finns en samsyn om mycket. Statens trängda ekonomiska situation har naturligtvis också bidragit till att det har blivit så här. Av reservationerna är det få som innebär ytterligare besparingar. Ett undantag finner vi i Moderata samlingspartiet, som i fem reservationer föreslår nedskärningar. I reservation 11 sparar moderaterna 15 miljoner kronor genom att ta bort pengar till just det lokala Agenda 21-arbetet, som jag tidigare har nämnt. Herr talman! Jag har tidigare argumenterat för att det är viktigt att få i gång det lokala arbetet, och det har utskottet också ställt sig bakom. I reservation 18 sparar moderaterna 191 miljoner på investeringar inom miljöområdet. Det är ett förslag som inte följs upp av något av de andra partierna i utskottet. I reservation 23 av moderaterna föreslås en minskning med 75 miljoner till miljöforskning, medan andra partier har föreslagit höjningar. I reservation 30 föreslår moderaterna en sänkning med 100 miljoner kronor på anslaget Investeringsbidrag för främjande av omställning i ekologiskt hållbar riktning. Slutligen vill Moderata samlingspartiet avslå ett anslag till Stockholms internationella miljöinstitut, som utskottet vill stödja. I många reservationer redovisas synpunkter där partierna har smärre olikheter i sina uppfattningar, men det förtar ändå inte intrycket av att det finns mycket av samsyn inom stora områden i utskottet. I tre reservationer föreslås en höjning av anslaget till kalkning av sjöar och vattendrag. Utskottet föreslår att 240 miljoner anvisas, medan Miljöpartiet föreslår 270 miljoner, Centerpartiet 297 miljoner och Utskottet föreslår att omkalkning och biologisk återställning bör prioriteras före nykalkningar under budgetåret. Enligt Riksrevisionsverkets budgetprognos kommer innevarande års anslag inte att förbrukas, och mot den bakgrunden ställer utskottet sig bakom regeringens förslag. Jag måste få kommentera Lennart Daléus sätt att räkna. Jag kan inte, hur jag än bär mig åt, komma till 30 %, om jag inte bara ensidigt tittar på Miljödepartementet. Om man, som jag och andra, försöker se hela budgeten och se miljön i dess helhet, kan man inte skära 30 %. Det är litet trolleri om man gör på det sättet. Det står t.o.m. i budgeten vart pengarna har förts. Samma pengar finns alltså kvar, fast på andra konton, och då kan man inte säga att de har försvunnit. Det är väl ändock att luras.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

Herr talman! Jag kan ta det sista först, om hur man skall räkna. Som jag sade, härrör sig min redovisning från en debatt som miljöministern och jag hade innan budgeten lades fram. Vi diskuterade - jag skall välja orden mycket noga igen - nedskärningarna på Miljödepartementet. Jag redovisade då det som uppfattades som rykten om 20 % nedskärning på Miljödepartementet. Det visar sig - sedan får Ingemar Josefsson räkna hur han vill - att Miljödepartementet har fått en nedskärning i storleksordningen 30 %. Såvitt jag begriper råder det inget tvivel om det. Det är viktigt att iaktta att detta är någonting som sker på ett departement, även om resurser till dels flyttas till andra departement. Det innebär att den miljöansvariga ministern mister den direkta kontrollen över de här medlen och att de hamnar hos andra ministrar, som sannolikt inte har samma miljöinriktning som man får utgå från att miljöministern har. Det spelar alltså en roll var pengar ligger, även om de till viss del är överflyttade. Det spelar en roll i vilket departement de ligger. Vi har haft en diskussion om detta i andra sammanhang, herr talman, huruvida pengar skall ligga på Utrikesdepartementet eller Miljödepartementet. Det är viktigt. Det är också viktigt att stränga nedskärningar som görs måste kompenseras med en kraftfull idémässig utveckling och ett annat engagemang, som inte är så dyrt. Men det som är beklagligt är att också detta saknas. Det görs alltså en ekonomisk nedskärning och en idémässig nedskärning i miljöarbetet. Det är det allvarliga, herr talman.
Herr talman! Lennart Daléus visar på ett mycket byråkratiskt sätt att se på en budget. Man ser hela tiden Miljödepartementet som bara en liten del, där miljön skall tas till vara. I regeringsdeklarationen framförde Ingvar Carlsson att miljön var hela regeringens sak. Vi har jobbat på det sättet inom den socialdemokratiska gruppen att vi ser varje departement som ett miljödepartement, med miljöministern som pådrivare. Vi har ett mycket bredare perspektiv och en bredare pensel när vi försöker förändra politiken än vad det byråkratiska sätt innebär som Lennart Daléus företräder.
Herr talman! Jag tror att det är andra gången i denna kammare som Ingemar Josefsson kallar mitt sätt att arbeta för byråkratiskt. Jag kan lämna det därhän, men jag kommer då till nästa fråga. Om detta är den socialdemokratiska inriktningen, att lyfta ut resurserna från Miljödepartementet och lägga dem på alla andra departement, som då skall ha ansvaret för miljöarbetet, är min fråga: Är nästa steg nästa år att lyfta bort ytterligare en tredjedel, för att möjligen om två år ha avskaffat Miljödepartementet? Är det målsättningen? Är det dit det här skall leda? Är det inte ändå så att det är riktigt att ha kvar kraftfulla resurser i ett miljödepartement, under den miljöengagerade ministerns ansvar? Är det så, Ingemar Josefsson, att syftet är att helt avlöva Miljödepartementet, därför att pengarna och resurserna får ett bättre miljöomhändertagande på annat ställe än i Miljödepartementet?
Herr talman! Jag vill inte kalla Lennart Daléus för byråkratisk i alla sammanhang, om han tar illa upp för det. Men just i den här frågan måste jag säga att det var ett väldigt byråkratiskt sätt att se på detta. Någon ny departementsreform kan jag inte stå till tjänst med. Men jag kan se framför mig hur man jobbar med en budget där man både tar in pengar och tar ut pengar, där Miljödepartementet alltså får en mer aktiv roll. Det viktiga är att det drivs miljöpolitik inte bara på Om man ser det väldigt långsiktigt, skulle det naturligtvis egentligen inte behövas ett miljödepartement. Men det är väldigt långt bort, så Lennart Daléus behöver inte missförstå mig.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Ingemar Josefsson något om det lokala arbetet. Vi är överens om att detta är väldigt viktigt och att det ansvar som läggs ut på kommunerna ökar alltmer. Om man då tittar på det som anslås i budgeten till lokalt Agenda 21-arbete, finner man att det är 10,5 miljoner kronor. Om man slår ut det på landets kommuner blir det i genomsnitt mindre än 40 000 kr per kommun. Det räcker inte till så mycket, om man dessutom tar i beaktande de nedskärningar som vi kan vänta oss inom den kommunala sektorn. Om man lägger till de diskussioner som vi har haft i utskottet om problemen med bl.a. djurtillsyn, ökade krav på kommunerna när det gäller att se till arbetsmiljö, avfallshantering och miljöövervakning i stort, kommer det att betyda att miljöprioriteringen blir nästintill omöjlig att hantera för kommunerna. Jag skulle vilja att Ingemar Josefsson tar upp detta och redovisar om man ser det som ett stort problem eller inte.
Herr talman! För min egen del kan jag se att vi här skulle kunna göra av med mycket mera pengar. Nu har vi inte de pengarna, och då måste vi prioritera. Men jag tror att det är viktigt att staten upprätthåller en dialog med kommunerna, att aktiviteten i kommunerna inte avstannar och att staten stimulerar aktiviteten i kommunerna. Det har genomförts väldigt bra projekt i kommunerna, där den enskilde har engagerats på ett bra sätt. Jag efterlyser en dialog med staten, och det vet jag att miljöministern är intresserad av. Det engagemanget från departementet kan faktiskt också sättas upp på plussidan.
Herr talman! Dess värre hjälper inte vackra ord långt. Till syvende och sist är det pengar det handlar om. Kommunerna kommer att hamna i ett väldigt svårt läge framöver, då man har att ställa satsningar inom vård och omsorg mot miljösatsningar. Genom att sänka anslagen eller ge väldigt futtiga anslag till kommunernas miljöarbete ger man en mycket tydlig signal om att man inte prioriterar det, och det beklagar jag verkligen.
Herr talman! Jag vill bara ställa en enkel fråga till Ingemar Josefsson, eftersom han i sitt anförande tog upp satsningarna i Östersjöområdet: Hur kan en kraftig minskning av miljöanslaget till Östersjösatsningen innebära att man prioriterar den? Jag får inte det att gå ihop.
Herr talman! Väldigt mycket av det arbete som måste ske kring Östersjön är ett samordningsarbete. Där måste alla krafter samordnas, och vi måste få fram vettiga projekt att satsa på. I dagsläget kan det vara skäl att vara försiktig med att bestämma sig för var man skall sätta in pengarna. En aktiv insats från Sverige skulle kunna innebära en framgent bättre satsning på Österjön, när vi får med alla länder runt
Herr talman! Ingemar Josefsson gav inget svar. Indirekt erkänner han nu att detta är en kraftig neddragning av reningen av Östersjön. Ingemar Josefsson måste väl vara medveten om hur stort investeringsprogram som krävs för att vi skall kunna rena Östersjön. Det handlar om 130, 140, 150 miljarder. I det läget sänder Sverige ut signalen att vi skall minska insatserna. Hur skall det tolkas av de andra länder som skulle kunna tänkas gå in på det här området? Om Sverige skickar ut signalen att vi skall dra ned - hur skall då programmet någonsin kunna förverkligas? Jag får inte detta att gå ihop. Det tycker jag faktiskt är den största bristen i miljöbudgeten.
Herr talman! Jag delar inte uppfattningen att vi struntar i det. Regeringen tar ju nu stora grepp - jag utgår ifrån att miljöministern, som i veckan har varit på resa i Baltikum, kommer att redovisa dem och hur vi nu försöker initiera och samordna kontakter med de andra länderna för att bli ännu effektivare i det arbete som skall göras.
Herr talman! Det är litet förvånande att höra Ingemar Josefsson. Här fick vi en redogörelse för Moderaternas miljösatsning. Att den är dålig vet vi ju alla. Men detta måste ju innebära att det parti som Socialdemokraterna väljer att jämföra sig med i den här debatten är Moderaterna. Det förskräcker mig; det kanske är ett sätt att säga: Vi är näst sämst när det gäller miljön. Jag hade gärna sett att Ingemar Josefsson mer hade talat om de pengar som Socialdemokraterna anslår, för att kunna lugna oss som anser att det anslås för litet och att det kommer att finnas små möjligheter att bedriva ett offensivt miljöarbete framöver. När det gäller kalkningen behövs pengarna fortfarande. Vi kan se att pH-värdena i skogarna sjunker. Mykorrhizan i marklagret sjunker. Det betyder att träden får allt svårare att ta upp näring, t.ex. vitaminer och mineraler. Det märks bl.a. på en blödarsjuka hos granar som vi i dag inte kan förklara. Det är möjligt att det också är en förklaring till den s.k. älgsjukan, ett virus som har fått en spridning som inte heller går att förklara än. Är det inte så att mycket av de pengar som Lennart Daléus säger har försvunnit från Miljödepartementet egentligen har hamnat på Jordbruksdepartementet och är en del av de pengar som tidigare fanns för NOLA och för vall och vete i speciellt miljökänsliga områden? I så fall är de en del av de pengar som fanns med i den uppgörelse om jordbrukspolitiken som Centern och Socialdemokraterna träffade.
Herr talman! Jag valde att redovisa Moderaternas förslag därför att jag tyckte att det i övrigt fanns en stor samsyn i miljöfrågorna; jag kunde då konstatera att det var ett parti som markant skilde sig från de övriga. Jag nämnde däremot inte andra partier som jag tycker kommer med många överbud. När jag har följt diskussionen i utskottet har jag ändå tyckt att det i stort sett har funnits en strävan efter att nå bra lösningar på miljöns område. Detta var ett sätt att försöka beskriva att det som jag har uppfattat det finns framkomstmöjligheter inom miljöområdet.
Herr talman! Då kvarstår min fråga: Är det inte så att mycket av den del av miljöbudgeten som finns i de 30 % som Lennart Daléus säger har försvunnit var en del av de miljöstödspengar som har försvunnit till Jordbruksdepartementet med anledning av att vi har gått med i EU? De finns i så fall alltså för miljöåtgärder i jordbruket och fanns med i den uppgörelse som
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Ingemar Josefsson säger att det finns stor samstämmighet när det gäller de övergripande målen i miljöpolitiken - det gör det! Ingemar Josefsson läste upp de förslag till besparingar på Miljödepartementets område som vi har framlagt i reservationer. Detta gav ett intryck av att vi har en lägre ekonomisk ambition när det gäller miljösatsningar än vad t.ex. Socialdemokraterna och vissa andra partier i kammaren har. Den redovisningen är i sak fel. Om vi ser på de samlade anslagen till miljöarbetet ligger vi moderater mycket väl till. Vi ligger betydligt högre än socialdemokraterna och Ingemar Josefsson gör. Vi har 600 miljoner kronor mer i budgetmedel när det gäller EU:s miljöstöd. Lägg till detta 600 miljoner kronor från EU-medel! Det är 1,2 miljarder kronor, som skall ses i relation till de besparingar vi gör på Miljödepartementets område. Jag tycker det är ganska knepigt om Ingemar Josefsson och andra kammarledamöter påstår att detta är en låg ambitionsnivå, när det i själva verket är en högre ambitionsnivå än vad Ingemar Josefsson och många andra i kammaren har. Sedan är det fråga om prioriteringar och vad man vill satsa på. Vi moderater har valt ett utvidgat miljösamarbete, en utvidgad satsning på miljön inom ramen för målsättningar i EU. Vi tycker att det är klokt och förnuftigt. Vi tycker t.ex. att det är helt tokigt att ge 100 miljoner kronor till kommuner och näringsliv i ett skede när man får ta 7 miljarder från samma kommuner för att klara vissa anslag i budgeten. Man ger 100 miljoner kronor till kommuner och näringsliv på områden där kommuner och näringsliv enligt lag själva har ett ansvar! Det är felaktig miljöpolitik, säger vi. Det ger felaktiga signaler. Ambitionen är hög hos Moderata samlingspartiet när det gäller anslag.
Herr talman! Det gläder mig att Göte Jonsson blir orolig när jag talar om att Moderata samlingspartiet skiljer sig från de andra partierna. Det skulle ju ändå kunna ge en vink om att Moderata samlingspartiet inte vill stå ensamt utan vill komma med de andra partierna i diskussionen. Jag kan faktiskt inte säga att det inte finns någon skillnad, men om den kan utplånas är det bara bra.
Herr talman! Jag är snarare stolt över den skillnaden, Ingemar Josefsson. Vi moderater kan gå ut och klart deklarera att vi har betydligt högre miljöambitioner än socialdemokraterna. Det är ett positivt sätt att skilja sig från de övriga partierna på, inte ett negativt.

Vi i riksdagen, kommunalpolitiker och näringsliv skall gå i takt inom ramen för den lagstiftning som vi i denna kammare har fattat beslut om. Då skall man inte slänga ut nålpengar därför att man inte litar på att näringsliv och kommuner fullföljer målsättningen. Vi moderater tror att näringsliv och kommuner är beredda att fullfölja målsättningen utan att vi i detta sammanhang slänger ut sockerbitar som man gör till en cirkushäst för att den skall dansa runt.
Herr talman! Göte Jonssons liknelse med cirkushästen klarar jag inte att fullfölja, men jag kan svara när det gäller de 100 miljonerna. Allt man gör när en verksamhet är på väg att komma i gång kan man få mångfalt igen senare. Det är en bra stimulans för en positiv utveckling och för att se till att man snabbt får i gång verksamhet som vi sedan kan få glädje av. Så gör vi ju från statens sida i många sammanhang med bra effekt. Det kan vi få här också.

Herr talman! Med tanke på den sena timmen skall jag i alla fall försöka att korta ned mitt anförande. Jag tycker att det är välgörande att få lyssna på en miljödebatt. De senaste dagarna har debatten enbart handlat om huruvida kronans punkter går upp eller ner. Själv har jag varit utomlands i tre dagar. Jag måste erkänna att man får litet distans till den debatten när man i stället följer en del av den internationella miljödebatten. I tisdags träffade jag min estniska kollega. Han visade de mest fruktansvärda exempel på vilka miljöproblem ryssarna har lämnat efter sig i Estland. I onsdags deltog jag i klimatkonferensen i Berlin, där vi diskuterade hur viktigt det är att jordens länder handlar. Tyvärr ser vi att några rika i-länder blockerar. I dag har jag besökt kärnkraftverket Ignalina i Litauen. Jag skulle kunna ägna resten av debattiden till att berätta om det. Men eftersom jag hoppas att även de ledamöter som nu sitter i kammaren skall sova gott i natt, tänker jag inte göra det. Samtidigt tror jag att de internationella exemplen ger en ganska bra bild av miljöpolitiken i dag. Miljöpolitiken har blivit alltmer internationell. Det är också skälet till att vi har valt att prioritera EU och miljöarbetet, även det internationella, i EU. Vi har tagit fram extra resurser både för myndigheter och för frivilliga organisationer för att följa miljöarbetet i EU. Till vår glädje kunde vi notera en framgång på det hittills enda formella ministermöte som har ägt rum sedan vi blev medlemmar. EU beslutade nämligen att gemensamt ta fram en strategi mot försurningen och att det skall bli en av de prioriterade uppgifterna. Det tyckte vi var glädjande. Jag vill i det sammanhanget gärna tacka jordbruksutskottet för ett mycket bra samarbete. Jag tycker att det är särskilt viktigt på det internationella området att vi har ett bra samarbete på hemmaplan. När jag åkte hem från det här formella ministermötet stannade jag till i Veberöd utanför Lund. Där fick jag se en annan del av miljöarbetet, nämligen hur man arbetar med komposter, skolgårdar m.m. Det ger också en mycket bra bild av miljöarbetet i dag. Om en stor del av arbetet sker internationellt, så sker en annan stor del lokalt. För att uppmuntra det har vi sagt att vi tycker att det här är viktigt och att vi vill ha oförändrade anslag till det lokala miljöarbetet, även om de stora insatserna naturligtvis måste göras på frivillig väg och av kommunerna själva. Vi tycker att det nationella miljöarbetet skall stå på två ben. Det ena är naturvården, som är oerhört viktig och som vi ofta tar för given. Det är ett område som vi tycker att man absolut inte får dra in på, trots det allvarliga samhällsekonomiska läget. Vi måste ge oförändrade anslag till markinköp. Vi är också mycket oroade över de förslitningsskador och de problem som vi kan se i en del av de områden som borde utgöra orörd vildmark. Därför har vi också gett Miljövårdsberedningen i uppdrag att t.ex. se över hela den svåra fjällfrågan. Det hjälper inte om vi har naturreservat om de stora områdena i t.ex. jord och skogsbruket inte fungerar miljövänligt. Därför fortsätter vi arbetet med sektorsansvar för jord och skogsbruket. Det andra benet handlar om hur man gör det moderna industrisamhället miljövänligt, eller om man vill kalla det för ett kretsloppssamhälle. Vi fortsätter arbetet med bl.a. kretslopp och producentansvar, även om vi försöker reda ut en del av de problem som vi i dag kan se när t.ex. pappers och glasinsamlingen inte alls fungerar så som det var tänkt. Jag vill gärna kommentera frågan om materialåtervinning. Vi tycker att återvinning i första hand skall vara just återvinning och inte eneriganvändning eller kompostering. Det har vi också gjort klart i budgetpropositionen. Man skall inte smita ifrån återvinningskravet. Vi har gett Kretsloppsdelegationen i uppgift att fortsätta med nya områden, som t.ex. bilar, hemelektronik och byggavfall. Vi hoppas att det kommer att fungera bättre än de branscher som hittills har arbetat med producentansvaret. Det moderna industrisamhället har också ett stort problem med kemikalier. Det kommer vi att prioritera både nationellt och internationellt. Det är ett skäl till att vi har gett Kemikalieinspektionen extra resurser för att arbeta med kemikaliefrågan. Precis som redan har berörts här i kammaren är det ibland också viktigt att man får den lilla extra insatsen som behövs för att man skall våga göra satsningar i ny teknik, när man står på gränsen till om man skall våga göra en satsning eller inte. Därför tycker vi att det är viktigt för ett modernt kretsloppssamhälle att hundra miljoner kronor anslås till nya lösningar när det t.ex. gäller avfall, avlopp och nya transportsystem. Avslutningsvis är det klart att det är mycket man skulle kunna önska på miljöområdet. Inte minst skulle man kunna önska att vår ekonomi vore förträfflig, så att vi hade hur stora resurser som helst att göra av med på miljöområdet. Tyvärr vet vi alla här i kammaren att så är inte läget i dag. Vi vet att vi har en ekonomi i kris. Vi vet att vi har en regering som har fått ärva en ekonomi i kris. Med tanke på dagens ekonomiska läge tycker jag att vi har gjort en mycket bra och stark miljöbudget. Den har, Dan Ericsson, mycket högre miljöambitioner än den föregående regeringen. Däremot har vi erkänt att på en del områden finns det faktiskt möjlighet att spara, bl.a. eftersom man har stora reservationer som visar att man inte har haft ett bra sätt att använda de tillgängliga medlen på. Vi tycker då att det är rimligare att se över hur man använder medlen och försöker hitta nya, effektivare och bättre sätt att arbeta på. Jag tycker nog att det är litet häpnadsväckande, i det ekonomiska läge vi befinner oss i, att se hur spenderbyxorna har åkt på några av talarna här i debatten. Vi kan trots allt inte helt bortse från ekonomin och kronan i miljödebatten.

Herr talman! Jag delar miljöministerns uppfattning att det är bra med de kontakter vi i jordbruksutskottet kan ha med miljöministern. Jag delar också uppfattningen att det är klart att den ekonomiska situationen återspeglar sig även i miljöarbetet. Jag tycker att det hade funnits skäl att ge miljöarbetet högre prioritet än vad regeringen har klarat av. Herr talman! Regeringen ägnar sig väl inte heller åt särskilt mycket nya saker. Man försöker mera fullfölja flera av de idéer och verksamheter som den föregående regeringen påbörjade. Det är bra så. Det är bra att miljöministern nu visar det internationella engagemang som jag tror är nödvändigt om Sverige skall ha framgång oavsett om det gäller frågan om Baltikum eller klimatet.
Herr talman! Det är bra att vi är överens om de internationella frågorna. Men jag vill gärna kommentera Lennart Daléus påstående om att vi inte tillräckligt tar tag i miljöfrågorna ekonomiskt. När vi gör en överflyttning av anslag till andra departement, beror det på att vi numera anser att alla ministrar skall ta ett miljöansvar - inte bara miljöministern. När vi gör en överflyttning av t.ex. östbiståndet eller jordbruksstödet, handlar det om att vi tycker att det är viktigt att olika departement har ett starkt miljöansvar. Därigenom kan vi också ta bort de pengarna från Miljödepartementets ansvarsområde. Miljöengagemanget stärks genom att flera departement kommer med i arbetet.
Herr talman! Det är bra med det internationella engagemanget. På flera punkter har regeringen faktiskt även lyssnat till kds synpunkter. En del av dem finns med litet grand i skrivelser och propositioner när det gäller EU-arbetet, även om vi kanske önskar att det skulle vara mera. Anna Lindh, man kan inte heller - vilket andra ministrar faktiskt också gör - fly till EU för att försöka komma undan den inhemska verkligheten. Det handlar om kronor och ören i den svenska budgeten. Det är det vi diskuterar i kväll. Ministern säger att den svenska ekonomin är i en kris och att tidigare talare nu har spenderbyxorna på. Det är inte så att vi inte vill ta ansvar - tvärtom. Från kristdemokraternas sida har vi en starkare budget än regeringen. Inom den budgetramen har vi tydligt markerat och prioriterat miljöområdet - just för att skall få ett genomslag för synsättet att om vi skall ha en hållfast ekonomi på kort och framför allt på lång sikt måste vi också väga in miljökostnader. Vi måste ta med miljöskuld m.m., om vi skall få ordning på miljö och ekonomi. Det har regeringen inte förmått. Man har faktiskt i reala termer - i kronor och ören - skurit ner på miljöområdet. När ministern säger att hon har högre ambitioner än den tidigare regeringen kan man inte avläsa det i det betänkande som vi behandlar i dag. Jag vill återigen fråga hur kan man avläsa de här högre ambitionerna i kronor och ören.
Herr talman! Dan Ericsson, man kan bl.a. utläsa de högre ambitionerna i att vi har en helt annan ambition när det gäller miljöbalken. Vi skall ha en bra miljöbalk som omfattar fler lagar, som innebär en bättre samordning av miljölagarna och en strängare miljölagstiftning. Det är ett exempel på en högre miljöambition. Om man lånar till 30 % av sina utgifter kan man inte längre hävda att något område skall vara helt fritaget från besparingar. Då måste man acceptera att besparingar skall gälla alla områden. När jag var liten läste jag en bok om pojken med guldbyxorna. Olyckligtvis är ingen av oss här - inte ens Dan Ericsson, tror jag - någon pojke med guldbyxor. Då finns det inget annat att göra än att anpassa sig efter den bistra verkligheten.
Herr talman! Det är detta kortsiktiga tänkande som jag vänder mig emot. Jag försökte förklara att det är fel. På det sättet sparar vi inte i ekonomin utan bygger på miljöskulden. Om vi skall få en uthållig ekonomi och en uthållig miljösituation krävs faktiskt att vi sanerar denna miljöskuld. Det gör inte regeringen. Man bygger tvärtom på den. Anna Lindh! Frågan om miljöbalken återkommer i ett annat betänkande som vi behandlar längre fram, men jag kan inte se att det handlar om en helt annan ambition. Man försenar bara ikraftträdandet av miljöbalken med ett antal år. Det tycker jag inte är detsamma som att man höjer ambitionsnivån.
Herr talman! Dan Ericsson! Jag tror faktiskt inte att miljöskulden blir mindre av att vi bifaller några av reservationerna här i kväll. Jag tror inte att de är avgörande. Däremot tror jag att det är avgörande att vi får en bra miljöbalk, en skatteväxling och i övrigt ett långsiktigt tänkande på miljöområdet. I det avseendet hoppas jag att vi kommer att kunna vara överens.
Herr talman! Miljöministern! Det finns många aspekter på miljöarbetet. Jag tänkte säga något om Naturvårdsverket. Det kanske kan låta lite futtigt med hänsyn till de resor som miljöministern har gjort de senaste dagarna. Om man läser i budgetpropositionen finner man att det läggs ett omfattande ansvar på Naturvårdsverket. Man skall bidra med underlag för svenska ställningstaganden i internationella miljöarbeten, medverka med expertkunskap på miljöområdet, beskriva miljötillståndet, bedöma hotbilder, ta fram åtgärdsförslag utifrån en vetenskaplig grund osv. Av den anledningen tror jag att det hade varit viktigt med en signal om att inte minska anslaget till Naturvårdsverket. Man kan tycka att 4 %, som det handlar om, är väldigt litet pengar. Men det gäller en viktig signal. Jag tycker att vi skall kunna kräva rationaliseringar av de statliga verken, men Naturvårdsverket borde få tillbaka något, eftersom man satsar på de områden som är viktiga.
Herr talman! Det finns ett generellt besparingskrav om 5 % som gäller alla statliga myndigheter. Det kravet tror jag dess värre att man är tvungen att ställa på alla statliga myndigheter. Annars kommer det återigen att bli en diskussion om att ett antal områden skall undantas, vilket faktiskt inte går i det ekonomiska läge som vi har. Naturvårdsverket har många viktiga uppgifter, men jag är övertygad om att man där kan hitta sätt för att klara av rationaliseringskraven. Vi har faktiskt minskat rationaliseringskravet med hänsyn till Naturvårdsverkets uppgifter med anledning av EU
Herr talman! Miljöministern säger nu att regeringen inte vill pruta vad gäller avsättning till naturreservat. Faktum är att man i propositionen anger att vissa områden som redan är i statlig ägo kan överföras till Naturvårdsfonden. Att klistra etiketten naturreservat på ett område som redan skyddades av den förra regeringen ger väl inget ökat skydd för utrotningshotade arter, eller hur?
Herr talman! Tyvärr är det inte helt självklart att dessa områden är skyddade för att de tillhör Domänfonder. Den tidigare regeringen lämnade efter sig en ganska stor osäkerhet. Därför tycker vi att det är viktigt att säkerställa att de områden som bör skyddas också kommer att skyddas.
Herr talman! Miljöministern! När man hör Anna Lindh får man en känsla av att många av miljöproblemen är undanröjda. Så är det inte alls. Egentligen befinner vi oss i en situation där miljöproblemen accelererar. Vi klarar inte försurningen. Den ökar igen. Vi klarar inte NOx-målet. Vi kan se att kemikaliesamhället breder ut sig och att allergierna ökar alltmer. Vi hör talas om nya s.k. hormongifter. Om vi skall vara ärliga befinner vi oss i en akut miljösituation. Vi skulle verkligen behöva satsa stora pengar på att lösa problemen. I dag för vi dem vidare till nästa generation. Naturligtvis är det viktigt med internationella kontakter, framför allt i dag, eftersom den svenska miljöpolitiken till en del har kommit till korta. En stor del av det som vi tidigare kunde bestämma över - det som rör varor och därmed också kemikalier - ligger nu under EU:s domän. Jag förstår att miljöministern känner en viss vånda inför att hela tiden tvingas vända sig till EU för att få lov att bedriva en bra miljöpolitik i Sverige. Jag hoppas att vi gemensamt kan hjälpa till att lösa upp den knuten. Det kanske går att komma ur det här. Det är inte min uppgift att stå här och försvara regeringen, men det känns bra att regeringen nu har anslagit 65 miljoner just för att man skall komma till rätta med de miljöskadade områdena. Detta är ett sätt att börja betala av miljöskulden. Det är något som jag hade hoppats att även den borgerliga regeringen skulle göra under sin tid. Detta skall den nuvarande regeringen ha en eloge för. Jag har en fråga. Den gäller investeringsbidragen om 100 miljoner för främjande av omställning i en ekologiskt hållbar riktning. Regeringen har sagt att stödet bör koncentreras till större projekt med en total kostnad på minst 10 miljoner. Jag tycker att detta känns som en begränsning av anslaget. Många av de projekt som man kan komma i gång med är av småskalig karaktär. Det är kanske också där utvecklingen finns. Varför finns denna begränsning?
Herr talman! Begränsningen beror huvudsakligen på att man oftast har haft lättare att komma i gång med de småskaliga projekten. De stora problemen har funnits när man har velat genomföra de tidigare kanske småskaliga projekten i en större skala. När man genomför dem i en något större skala är det lättare att se om de kan tillämpas i stora delar av Sverige. Det handlar om ett begränsat anslag. Därför tyckte vi att det var rimligt att försöka använda det på bästa möjliga sätt och på ett område som det tidigare inte har funnits anslag till; det handlar om litet större investeringar. Jag kan hålla med Gudrun Lindvall när det gäller beskrivningen av miljöproblemen i dag. Jag håller däremot inte med om att den enda lösningen är stora statliga anslag. Jag tror att vi nu har kommit till en situation där många måste vara med och ta sitt ansvar.
Herr talman! Jag menar inte heller att den enda lösningen är stora statliga anslag. Både miljöministern och jag vet att det måste till många krafter för att man skall komma till rätta med dessa problem. Ett sätt är kanske att äntligen börja tillämpa den försiktighetsprincip och den substitutionsprincip som vi ofta talar om, också i EU-sammanhang. I Sverige har det varit svårt att tillämpa dessa principer och få bort de kemikalier som vi faktiskt vet är farliga. Vi måste kanske tillsammans på alla sätt försöka ändra inriktning, så att vi kommer från det kemikaliesamhälle som vi har. De levande cellerna klarar uppenbarligen inte av alla dessa gifter, framför allt inte kombinationer av dem. Det är de nya hormongifterna nonylfenol och DEHP exempel på. Jag vet att många krafter måste samverka för att vi skall lyckas.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att kemikaliefrågan är en av våra prioriterade frågor, både i Sverige och i EU. På vårt första miljöministermöte fick vi EU att lova att ta fram en tidtabell i fråga om hur man skall skärpa kemikalieförslagen i EU.

Herr talman! Ledamöter! Mannen på läktaren! När det gäller miljöbalken tycker jag att regeringen har gjort ett alldeles utmärkt arbete. Man har rivit upp den borgerliga regeringens mycket dåliga förslag. Däremot tycker jag att Anna Lindh är mindre begåvad när hon säger att det inte finns pengar. Det finns mycket pengar. Herr talman! Pengar motsvarande två till tre dagars militär verksamhet skulle kunna göra mycket för flundror och annat om de satsades på miljön. Herr talman! Det händer mycket när det gäller genteknik. Utvecklingen går rasande fort. Det som var fantasier för 30 år sedan blev verklighet för 15 år sedan. Det som var fantasier för 15 år sedan blev verklighet för ungefär 10 år sedan. Det som var fantasier för 5 år sedan är verklighet i dag. Det som är fantasier i dag blir verklighet i morgon. I början av 60-talet upptäckte man den genetiska koden. Om några år har vi faktiskt kartlagt hela det mänskliga genomet. Det går fort. På några få historiska ögonblick har ett nytt prästerskap växt fram: den vita rockens prästerskap. Utan någon som helst debatt sätter det i gång en helt ny revolution. Den kunskap som ligger till grund för gentekniken utgör naturligtvis inte den stora sanningen, men gentekniken i sig kan styra samhället mycket. En stor del av det som sker när det gäller genteknik känner människor över huvud taget inte till. Det förekommer väldigt litet debatt i Sverige. Politiker och forskare säger att vanliga människor skall ta ansvar och välja väg. Samtidigt finns det mycket litet information. I reservation 10 som jag yrkar bifall till kräver - det motsvarar några timmars militär verksamhet - för att vi skall kunna dra i gång en bred och djup debatt om den största fråga som vi någonsin har ställts inför - den som handlar om effekterna, möjligheterna och hoten när det gäller gentekniken. Precis som när det gällde EU-informationen skall organisationer, skolor, högskolor och företag kunna ansöka om pengar för detta ändamål. I utskottets betänkande står det att utskottet delar de farhågor som finns i reservationen och i vår motion. Men man säger att forskarsamhället och vederbörliga statliga myndigheter skall fixa att föra ut detta. Vilken erfarenhet har Lennart Daléus och andra som visar att det verkligen sker? Vill Lennart Daléus och regeringen hävda att det finns en rejäl debatt om gentekniken? Jag förstår inte varför ni är så rädda för den här debatten. Det handlar om en stor och folklig debatt om den kanske viktigaste fråga som vi över huvud taget har ställts inför. Är ni rädda för att folket skall tycka att det är obehagligt när landstingspolitiker försöker räkna ut hur mycket man kan spara genom att sortera bort folk eller genom att man eventuellt med någon ny art lyckas slå sönder evolutionens kedja osv.? Jag tror att vi skall vara mycket försiktiga. Demokrati bygger på att människor får information och kunskap. Därför yrkar jag bifall till reservation 10. Det handlar om en rejäl summa till en rejäl information och debatt om framtidens största fråga.
Herr talman! Birger Schlaug har rätt i att den här frågan är stor och viktig och förtjänar debatt och engagemang från miljöengagerade organisationer. Nu är inte debatten så ny som Birger Schlaug vill påskina. Jag skall gärna senare ge honom den bok som några av oss skrev för tio år sedan om biotekniken i hägnet av några miljöorganisationer. Framför allt skall jag berätta för Birger Schlaug om den arbetsgrupp som hette Bioteknikinformationsgruppen, som vi bildade i miljörörelsen för många många år sedan. I denna deltog Vänsterpartiet, jag själv var med, liksom naturligtvis Naturskyddsföreningen, Miljöförbundet och Jordens Vänner - miljörörelsen, kort sagt. Också Miljöpartiet var inbjudet att skicka en representant till gruppen. Gruppen gav bl.a. ut ett nyhetsblad som hette Bi. Vi arbetade i många många år i hägn av Naturskyddsföreningen.
Herr talman! Lennart Daléus är en på många sätt mycket rolig debattör. Han tar till de mest skamliga grepp, men det känner jag till sedan förut. Bortsett från det är det litet intressant att höra att Lennart Daléus nu talar om den lilla tidningen Bi, som gick ut i ungefär 120 exemplar. Den var jättebra för dem som redan var insatta och för dem som höll på mycket med frågan, som jag och många miljöpartister och säkert också Lennart Daléus. Det den här reservationen och den här motionen handlar om är däremot något helt annat. De handlar om möjligheten till en bred och djup, folkligt förankrad debatt i studiecirklar, skolor, högskolor och organisationer, precis på samma sätt som vi kunde föra en vettig debatt vad gällde EU-frågan. Genteknikfrågan är ännu större än så, Lennart Daléus. Den är ännu större än kärnkraften, ännu större än EU-frågan. Därför måste vi som politiker se till att skapa möjligheter för vanliga människor att ta del av den debatten.
Herr talman! Jag håller med om att den här frågan säkert är lika stor som eller större än de frågor Birger Schlaug nämner. Det är nog riktigt. Jag har haft den åsikten i många många år. Men jag har också haft åsikten att ett brett folkligt engagemang, en intensiv samhällsdebatt i en fråga egentligen inte kan köpas för stora pengar, rent av orealistiska belopp, som man begär i riksdagen. Den debatten fungerar bäst om den bedrivs av engagerade, fungerande, tidigt verksamma, aktiva, miljöengagerade partier och organisationer.
Herr talman! Om Lennart Daléus när han var ung en gång i tiden och var general för Linje 3 hade hört någon i den här kammaren tala på samma sätt som han nu talar, om han hört någon säga att det minsann inte skall utgå några pengar till information i kärnkraftsdebatten utan att engagerade miljövänner själva skall stå för det, jag undrar vad Lennart Daléus hade sagt då, för 20 år sedan, när håret var ännu litet tjockare än i dag? Men åren tar, och nu får man plötsligt höra det man trodde var omöjligt för bara några år sedan. Det är synd.

Fru talman! Till detta betänkande har vi moderater fogat dels en reservation, gemensam med Miljöpartiet, och dels ett särskilt yttrande. Jag avser att inledningsvis något utveckla skälen till det särskilda yttrandet.

Därefter har en departementspromemoria producerats och externremiss förekommit, vilket slutligen lett till ett lagförslag som varit föremål för lagrådsremiss. Det till synes omfattande förarbetet skulle kunna förväntas ha medfört en gedigen lagstiftningsprodukt. Likväl har förslaget blivit mindre lyckat. En hel del brister har uppmärksammats efter det att propositionen har framlagts. Under hösten och vintern har lagförslaget stötts och blötts i lagutskottet. Ett flertal uppvaktningar har skett inför utskottet. Debattartiklar har varit införda i pressen. Skrivelser har duggat in hos utskottet. Propositionen har alltså föranlett vad man populärt kallar turbulens. Det hela kulminerade i att det justerade betänkandet återkallades när ärendet var utsatt för behandling i kammaren för en tid sedan. Detta skedde sedan det stod klart att lagförslaget i sin ursprungslydelse skulle kunna komma att medföra att makar, som är yrkesverksamma som fastighetsmäklare respektive t.ex. trähusförsäljare, endera måste upphöra med någon av verksamheterna eller upplösa sitt äktenskap. Den bristen har numera botats. Men, fru talman, trots ett gediget arbete som utskottskansliets medarbetare ägnat detta bristbotande kvarstår en hel del andra brister. Mot denna bakgrund hade, enligt den moderata lagkommitténs mening, den mest ändamålsenliga åtgärden varit att avslå propositionen och begära nytt förslag från regeringen. Till detta har majoriteten inte önskat medverka. Jag övergår till att närmare beröra den moderata reservationen. En huvudbrist i propositionen är enligt min mening att lagförslaget bygger på en förutsättning som knappast är realistisk. En fastighetsmäklare anlitas av endera parten i en fastighetsaffär, vanligen säljaren. I andra jämförbara förhållanden erkänns principen att den som anlitas av någon för ett uppdrag har att tillvarata sin uppdragsgivares intressen. Vid en fastighetsaffär är det inte ovanligt att motstridiga intressen föreligger mellan parterna. Det är då knappast realistiskt att förutsätta att mäklaren skall inta en ställning som opartisk mellanman. Uppdragsgivaren och uppdragstagaren - mäklaren - liksom uppdragsgivarens motpart skall inte behöva sväva i ovisshet om vilka intressen uppdragstagaren i första hand har att tillgodose när partsintressen står emot varandra. "Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse." I samma förslags 16 § första meningen stadgas vidare: "Fastighetsmäklare skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det, ge köpare och säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Fru talman! Det är den andra meningen i nyssnämnda 12 § som reservanterna anser skall utgå ur den i propositionen föreslagna lagtexten. De värderade ledamöter som händelsevis finns närvarande i kammaren kan mycket väl slå upp lagtexten i fråga på sidan 20 i utskottets betänkande. Läs och begrunda 12 § första stycket! Tänk bort den andra meningen! Vänd därefter på bladet och läs 16 § första meningen! Efter denna lilla läsövning borde vi alla kunna konstatera att ett realistiskt objektivitetskrav kvarstår för mäklaren även om den orealistiska, i lagförslaget föreskrivna opartiskheten - såsom reservanterna föreslår - skulle falla bort. Det är inte endast reservanterna som anser att föreskriften för mäklaren om "opartiskt mellanmannaskap" skall utgå ur lagförslaget. Ett sådant krav är - som redan flera remissinstanser påpekat - knappast realistiskt. Det skydd och den trygghet som både säljare och köpare har rätt att fordra uppnås i väl så hög grad redan genom den i lagen inskrivna skyldigheten för mäklaren att utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Det får också förutsättas att mäklaren i realiteten lever upp till de skyldigheter som god fastighetsmäklarsed kräver. I detta begrepp ligger nämligen att mäklaren skall uppträda på ett förtroendefullt sätt mot både säljare och köpare samt att båda dessa skall kunna förlita sig på den kunskap som mäklaren förmedlar. Detta är grundnormen i alla mäklaruppdrag. Fru talman! Jag yrkar bifall till Moderata samlingspartiets och Miljöpartiets gemensamma reservation i betänkandet.

Fru talman! Att köpa eller sälja en fastighet är ett avgörande och väldigt viktigt steg i en människas liv. Det kan få allvarliga konsekvenser om någonting går snett ekonomiskt eller på annat sätt. Därför är det viktigt att det finns ett antal skyldigheter som en fastighetsmäklare skall ha. Många av dessa skyldigheter är nu lagstadgade i den nya fastighetsmäklarlagen, och det är väldigt bra. Däremot har man ett förslag i betänkandet till ny fastighetsmäklarlag som inte är så bra, nämligen att en fastighetsmäklare skall vara opartisk. Jag och Miljöpartiet anser att en fastighetsmäklare skall leva upp till en god mäklarsed och att en fastighetsmäklare har skyldigheter gentemot både en köpare och en säljare. När den vanliga människan skall köpa eller sälja en fastighet, hur ser då han eller hon på mäklaren? Jag kan se till många av mina bekanta som har köpt en fastighet. De brukar inte se mäklaren som en opartisk person när det gäller priset på en fastighet. Detta är i alla fall konsumenterna som talar. Och hur är det med mäklaren? Hur ser han på sin egen roll? Mäklaren får ju betalt väldigt ofta i procent av det pris som en fastighet säljs för. Det är omänskligt att av denna person kräva en opartiskhet. Personligen skulle jag inte kunna leva upp till det. Man stiftar nu en lag som det från början står klart att man inte kan leva upp till, en orealistisk lag. I betänkandet står det: Däremot framstår det enligt propositionen som naturligt att mäklaren när det gäller rent affärsmässiga överväganden t.ex. i frågor om priset på det förmedlade objektet stöder sin uppdragsgivare snarare än motparten. Detta säger tydligt att man mera tar till vara en parts intresse än någon annan parts intresse, nämligen uppdragsgivarens. Hur man då skall kunna vara helt opartisk är motsägelsefullt. I övrigt måste jag säga att denna lagstiftning i sin helhet, fastän det har tagit sex år att komma fram till den, i slutändan tyvärr har blivit litet slarvig. Det är litet synd att det har blivit så.

Fru talman! I betänkandet och propositionen 1994/95:14 som riksdagen har att ta ställning till i dag föreslås att en ny lag om fastighetsmäklare skall ersätta den sedan 1984 gällande fastighetsmäklarlagen. Både riksdagen och utskottet har under de senaste tio åren vid ett flertal tillfällen behandlat motioner om fastighetsmäklare. I betänkandet behandlar utskottet propositionen jämte fyra motioner som väckts med anledning av propositionen. Till betänkandet har fogats en reservation från moderaterna och Miljöpartiet beträffande mäklarens ställning samt ett särskilt yttrande från moderaterna. Den nya fastighetsmäklarlagen antogs av den borgerliga regeringen i september 1994. Den borgerliga regeringens proposition innehåller delar som kanske hade kunnat få en annan lösning, men det får rättas till när vi ser hur den praktiska tillämpningen blir. Det är nödvändigt att vi nu genomför de här förändringarna. Under ärendets gång har utskottet träffat alla företrädare från branschen som så önskat. Till utskottet har också inkommit många brev och skrivelser som behandlats. Pressen på utskottskansliet har varit mycket hård, speciellt från berörda av det nya lagförslaget. Det har t.ex. hävdats att föredragande har varit jävig. Också utskottets självständiga beslutskompetens har ifrågasatts. Utskottet vill med kraft tillbakavisa alla sådana påståenden och hänvisar till riksdagens och utskottens suveränitet. I de väckta motionerna tas frågan om mäklarens ställning som opartisk mellanman upp i två motionsyrkanden. Den tredje motionen handlar om kravet på skriftliga uppdragsavtal och hanteringen av handpenning. Övriga motionsyrkanden berör lokalisering av nämnden och skydd för titeln fastighetsmäklare samt upphävande av gällande undantag om förmedling av vissa bostadsrätter. 1995. Riksdagen återförvisade då ärendet till lagutskottet för ytterligare beredning. Utskottet förordar nu en ändrad lydelse av lagens bestämmelse om förbud mot fastighetshandel, 14 §. Utskottet gör också en annan bedömning än den som redovisas i propositionen när det gäller om lagen är tillämplig i de fall en mäklare - i strid med förbudet mot fastighetshandel - säljer egna fastigheter samt fullföljer sitt uppdrag som uppdragsgivare. Därutöver föreslår utskottet slutligen ett nytt ikraftträdandedatum samt hur examinations och utbildningsfrågorna bör hanteras. Jag går nu över till förslaget. Den nya lagen innebär en förändring av såväl de nuvarande näringsrättsliga som civilrättsliga bestämmelserna. De näringsrättsliga förändringarna avser en effektivare registrerings och tillsynsfunktion. De civilrättsliga reglerna fastställer en grundsyn att mäklaren skall uppträda som en i princip opartisk mellanman som både köpare och säljare skall kunna känna förtroende för. Mäklarna åläggs en skyldighet att i enlighet med vad som följer av god fastighetsmäklarsed iaktta både säljarens och köparens intresse när de fullföljer sina uppdrag. För att möjliggöra detta föreslås att mäklaren inte skall få företräda säljaren eller köparen som ombud. Den här lagen kommer till som en av flera för att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Den nya lagen är i samma utsträckning som den gällande tvingande till förmån för konsumenterna. Att köpa hus, lägenhet eller sommarstuga är för många människor den största affären i deras liv. När vi ser tillbaka på 1980-talet och hur många människor som har förköpt sig och fått skulder för livet, då inser man att det är dags att konsumenterna bör få ett starkare skydd. Själva mäklarrollen tillämpas inte bara inom det här området. Det finns mäklare även inom andra områden. Jag vill bara nämna fredsmäklare och försäkringsmäklare som de mer kända. Sverige är inte heller unikt med att föreslå en sådan här lösning. I alla andra nordiska länder har man valt motsvarande lagkonstruktion. Vilka är då motiveringarna till att vi gör dessa förändringar? När människor skall köpa eller sälja något är den första frågan hur säljare och köpare får kontakt med varandra. Den andra frågan är om objektet är lämpligt för just den här spekulanten. Den slutliga frågan gäller vilket pris som skall betalas. Det är här som meningarna går isär mellan utskottets majoritet och reservanterna beträffande mäklarens ställning. Mäklarens roll som opartisk mellanman i begreppet god mäklarsed blir nu tvingande, dvs. att mäklaren skall ge både köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva. När det gäller förmedling till konsumenterna skall mäklaren tillhandahålla förvärvaren en god beskrivning av fastigheten och en kalkyl. Fastighetsmäklaren har också skyldighet att själv kontrollera vissa uppgifter. Ersättningen till mäklaren skall, precis som nu, utgå i form av provision beräknad på försäljningspriset. Precis som tidigare är naturligtvis köparen med och betalar det, eftersom det läggs på försäljningspriset. Det är ingen nyhet. Förutsättning för ett köp är att säljare och köpare får kontakt med varandra. Det är detta som är mäklarens uppgift. Här stärker vi lagstiftningen för att skydda köparna så att den affär de går in i är något som de mäktar med och att fastigheten är sådan som mäklaren lovar. Några nya regler vill jag ytterligare kommentera. Följande krav kommer att ställas på mäklaren: - skyldighet att ha en ansvarsförsäkring - handpenning skall överlämnas till säljaren, om inte annat har överenskommits mellan parterna. Motiveringen är att mäklaren inte är en part. Övriga ställningstaganden gäller bl.a. frågan om att skydda titeln fastighetsmäklare tas inte upp till behandling i propositionen. Utskottet anser sig kunna sakna underlag för att bedöma behovet men förutsätter att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen. Skriftlig form blir obligatorisk för alla uppdragsavtal. Mäklarlagen blir också tillämplig oavsett var fastigheten är belägen om en väsentlig del av förmedlingsuppdraget utförs i Sverige. Mäklarlagen blir tillämplig vid all förmedling och omfattar yrkesverksamma mäklare utan någon begränsning. Följande förändringar införs i övrigt. En ny myndighet inrättas, Fastighetsmäklarnämnden. Nämnden ansvarar för registrerings och tillsynsfrågor samt kommer att få ta ställning i alla de fall som förekommit i debatten, t.ex. etiska regler och tolkningar. Regeringen kommer i förordning att närmare reglera nämndens sammansättning och arbetsformer. Utskottet har också pekat på problemen med utbildnings och examinationsfrågor och säger att man utgår från att regeringen kommer att överväga hur dessa frågor organisatoriskt lämpligast skall hanteras. Slutligen, fru talman, kan jag vad gäller 3 § om fastigheter som förmedlas i eller utanför Sverige inte se att det här området är annorlunda än alla de andra frågor som Sverige nu står inför att lösa inom Sveriges medlemskap i EU. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan i lagutskottets betänkande 33 och avslag på reservationen.

Fru talman! Som jag sade i mitt anförande tycker jag att det är väldigt positivt att konsumenternas ställning på många sätt stärks med denna lag. Däremot förstår inte jag hur konsumenternas rättsskydd stärks av en lag som är orealistisk vad gäller opartiskheten. Det borde vara av intresse för både köpare och säljare att man får ett bra pris. Som säljare vill du ha ett bra pris på din fastighet, så mycket som möjligt. Som köpare vill jag ha ett så lågt pris som möjligt. Det är intressen från två parter. Där kan jag inte se hur en mäklare kan vara opartisk. Det står också i betänkandet att han inte är opartisk i detta avseende. Varför skall man då påtvinga mäklaren en opartiskhet som faktiskt är motsägelsefull?
Fru talman! Precis som jag sade i mitt anförande har remissinstanserna, när de tittat på frågan, sagt att det inte kan krävas att mäklaren skall vara helt opartisk. Då menar vi att det är precis vad vi vill. Vi vill gå ett steg längre. Med erfarenheter av hur den här branschen har fungerat de senaste tio åren tycker vi att konsumenterna måste kunna få all den information som de behöver för att kunna göra sin kanske största affär. Då behöver man få de rätta uppgifterna. Den stora frågan är att se till att säljaren och köparen får kontakt med varandra. Med den ändring av lagen som vi nu gör blir det hela tydligt.
Fru talman! Då bortser man ifrån att fastighetsmäklaren faktiskt får sin lön som en procent av det försäljningspris som uppdragsgivaren får. Att då kräva opartiskhet av denna person anser jag vara en omöjlighet. Om man vill ha en mäklare som är en mellanman tror jag att ett system med auktorisation vore ett bättre system än att ha en fastighetsmäklare som har en uppdragsgivare men som skall vara opartisk.
Fru talman! Priset för den fastighet som man köper bestämmer marknaden. Säljaren och köparen betalar det gemensamt. Säljaren får dra av provisionen på sitt försäljningspris och köparen genom att betala den. Jag kan inte riktigt se att det är något problem. Det är ingen ändring mot hur det är i dag. Det sägs i propositionen att det inte finns någon köpare i dag som inte förväntar sig att den här diskussionen förekommer. Säljaren vill ta ut ett så högt pris som möjligt, och köparen vill betala ett så lågt pris som möjligt. Man måste jämka sig samman. Där är det ingen ändring.

Fru talman! Det finns egentligen ingen anledning för mig att gå upp efter Inger Segelströms utomordentliga anförande över det betänkande som vi nu presenterar från lagutskottet.

Min avsikt är inte heller att gå in i polemik i så stor utsträckning, men det finns anledning att från partiets sida ta till orda i debatten. Allra först vill jag konstatera att det förslag som nu ligger har till syfte att mycket tydligt stärka konsumenternas ställning på marknaden. Det finns mycket övrigt att önska i den utveckling som varit på bostadsmarknaden under 1980-talet med den stora fastighetsboomen. Vi har från Centerns sida tidigt i det sammanhanget krävt att man skärper lagstiftningen när det gäller arbetet med fastighetsmäkleri och fastighetsvärdering. Vi har inte minst krävt att man skärper utbildningskraven. På den punkten gör nu utskottet en mycket kraftig markering och säger att det är viktigt att man går vidare när det gäller att fastlägga utbildnings och kompetenskrav. Utskottet utgår från att förslag så småningom kommer om att man successivt höjer kraven. Det är viktigt. Jag vill peka på två andra från konsumentpolitisk synpunkt viktiga saker i betänkandet. För det första: För att konsumenten skall få ett gott skydd finns det nu ett lagförslag om en lagregel som innebär att konsumenten kan polisanmäla en person som utger sig för att vara mäklare utan att vara det. Det kan alltså bli fängelsestraff för falska falska mäklare. För det andra: Konsumenten skall kunna känna sig trygg i en fastighetsaffär. Det gäller både som säljare och köpare.

Det ser vi som viktiga trygghetsfaktorer i det konsumentpolitiska perspektivet. Vidare är det glädjande att det finns en bred majoritet bakom huvuddragen i det här förslaget. Självfallet ansluter vi i Centerpartiet oss till majoriteten. Men här har det varit många turer, som Göran R Hedberg sade. Utifrån de turerna och den allmänna debatten skall jag ta upp ett par saker. Först gäller det begreppet opartisk mellanman. När man skall ta ställning i en sådan här fråga bör man utgå från sig själv som konsument om syftet är just att stärka konsumenternas ställning på en besvärlig marknad. Särskilt gäller det, som Yvonne Ruwaida sade, i affärer som för en enskild konsument är mycket omfattande eller affärer som man kanske bara gör en eller ett par gånger i livet. Jag undrar då om jag som konsument/köpare kan lita på den som säger sig företräda en säljare i vetskap om att säljaren naturligtvis har i uppgift att tillgodose säljarens intressen så mycket som möjligt och inte alls mina intressen. Jag undrar också om jag som säljare kan lita på den som företräder en köpare och som alltså har i uppgift att företräda köparen och försöka få ut så mycket som möjligt från köparens perspektiv i förhållande till mig som säljare. Det här synsättet kan bara leda till en för konsumenten mycket otrygg situation på marknaden. Från min utgångspunkt måste det i stället vara angeläget att hitta en situation där konsumenten kan känna sig så trygg som möjligt i en så här viktig affär. Då är det bara att titta på den seriösa fastighetsmäklarbranschen och se vilken fastighetsmäklarsed som redan finns. För dem är detta inte något nytt. Detta är nämligen en självklarhet för dem. Det är vad de betraktar som god mäklarsed, och det är det som vi nu har försökt att kodifiera och att ytterligare markera genom att föra in det i lagstiftningen. En del ifrågasätter emellertid detta. Jag har naturligtvis respekt för de politiska partier som gör det. Det finns också mäklargrupper som ifrågasätter det här, inte minst i debatten. Det upptäckte vi när vi tog fram ärendet. Detta måste vara riktigt allvarligt. Jag måste fråga om de från branschens sida som ifrågasätter det här verkligen har fattat vad de håller på med. I det konsumentpolitiska perspektivet är det alltså mycket allvarligt. Men inte nog med det - man påstår också att det här förslaget är ogenomtänkt och att oseriösa partsintressen har påverkat oss när vi tog fram förslaget. Man ifrågasätter alltså inte bara den mäklarsed som finns utan också riksdagens kompetens och lagutskottets integritet. Tror man verkligen att vi ledamöter tar så lätt på våra uppgifter att vi inte skulle försöka behandla detta och sätta in det i det perspektiv som vi vill nå med det konsumentpolitiska målet? Vad som hittills har framkommit i debatten visar verkligen att vi har tagit denna fråga på allvar. Såvitt jag i dag kan bedöma är det väl här fråga om den sista propositionen som i detta hus behandlas av den gamla regeringen. Ända sedan i höstas har vi hållit på med beredningen av det här ärendet för att komma fram till ett resultat. Jag hoppas - ja, jag tror - att vi nu har kommit fram till en bra lösning som tillgodoser vad vi alla är ute efter när det gäller att få till stånd en bättre marknad för fastighetsmäkleri och fastighetsaffärer över huvud taget. Fru talman!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

Herr talman! Det är riktigt, Agne Hansson, att vi önskar att det blir ett bra resultat. Men som jag sade i mitt huvudanförande finns det anledning att tro att det finns djupa brister i lagstiftningen. Att vi har hållit fast vid att mellanmansställningen med en opartisk mellanman inte är en riktig konstruktion beror på att det inte är så enkelt att vara mellanman och att på grund av någon sorts lagstiftad plikt få den här dubbla lojaliteten. I tidigare anföranden här har det ju sagts att den lag som vi haft hitintills har fungerat bra. Därför kan man väl fundera på varför det inte skulle gå att fortsätta att ha den goda mäklarseden som ledtråd. Vi i utskottet har ju också haft anledning att titta på vilket översynsarbete som Riksdagens revisorer skall ha när det gäller lagstiftning som har emanerat från lagutskottet. Jag föreställer mig att det ganska snart kommer att finnas anledning att från den sidan titta på hur den här lagstiftningen skall tillämpas under de närmaste åren.
Fru talman! Jag har naturligtvis all respekt för Göran R Hedbergs uppfattning i sakfrågan. Den enda motion som finns i frågan kommer från det parti som just nu har en annan uppfattning i sakfrågan. Vad jag möjligen ytterligare funderar på, men det behöver vi inte fördjupa oss i här, är vad som har hänt. Göran R Hedbergs partivän har ju varit med om att skriva propositionen. Frågan är vad som har hänt från förra året i sakfrågan på vägen från Rosenbad och fram till riksdagen nu. Men det får vi kanske anledning att i andra sammanhang komma tillbaka till. Jag begärde egentligen ordet för att ställa en fråga till Göran R Hedberg.

För det andra skulle jag också vilja fråga Göran R Hedberg, eftersom han tog upp det i sitt anförande, vad det är för ytterligare brister i lagutskottets förslag som Moderaterna anser att det finns, eftersom man tydligen hade önskat att det gått tillbaka till regeringen igen. Vilka ytterligare brister finns det? Det är rätt viktigt att vi får reda på dem. Jag anser att vi nu har gjort en överarbetning som gör att förslaget är bra.
Fru talman! Skälet till att man enligt min mening inte skall kodifiera, lagstifta om mellanmansställningen och pålägga en opartiskhet den vägen är att det samtidigt invaggar konsumenten, dvs. både köparen och säljaren, i tron att det faktiskt är möjligt att vara en alldeles opartiskt mellanman i ett läge där man faktiskt får ett uppdrag från en person. Uppdraget ges i allmänhet från den ena av parterna, när uppdraget lämnas ut till en mäklare. Vi har tidigare i diskussionerna konstaterat att det därutöver finns en del brister i lagstiftningen. Vi har t.ex. frågan om utbildningen. Där har utskottet skrivit i sitt betänkande att frågan om vem som skall ansvara för utbildningen och kompetensprövningen, eller åtminstone utbildningen, måste senare prövas av regeringen. Vi har konstaterat att det finns en del att önska för att få klarhet i hur det kommer att slå vid försäljning av utländska fastigheter. Det finns en del sådana ytterligare punkter. Moderaterna har nu inte begärt att propositionen skall återremitteras. Vi har sagt i vårt yttrande att den borde ha gått den vägen. Vi får hoppas att detta skall kontrolleras eller följas upp i den ordning som gäller för den saken.
Fru talman! Jag vill från min sida understryka att lagutskottet har gjort ett gott arbete med propositionen, både ledamöter och kansliet. Sedan gör vi naturligtvis olika bedömningar i sak. Jag vil återgå till det Agne Hansson sade om att man i förslaget till lagstiftning har kodifierat vad vissa mäklare ser som god fastighetsmäklarsed. Saken är den att det är vissa mäklare som ser det som man i förslaget till lagstiftning har kodifierat, nämligen opartiskheten, som god fastighetsmäklarsed. Det gäller inte alla. Jag tror inte konsumenterna som grupp känner igen sig i den beskrivningen att fastighetsmäklaren skall vara opartisk. Då ändrar vi på den praxis som faktiskt finns i dag, dvs. hur konsumenterna själva brukar se på fastighetsmäklaren, och det brukar oftast gälla köparen av en fastighet. De flesta jag har talat med - och jag har talat med många som har köpt fastighet de senaste två åren - brukar se mäklaren som en part i målet, även om de anser att denna person skall ge dem viss information och har vissa skyldigheter. Om vi här i riksdagen lagstiftar om en opartiskhet tror jag nästan att vi invaggar konsumenterna i en falsk trygghet. Jag tror också att vi beslutar om någonting som inte är realistiskt att genomföra i verkligheten.
Fru talman! Låt mig i min replik till Yvonne Ruwaida återigen utgå ifrån mig som konsument när jag skall ta ställning till sakfrågan om opartisk huvudman och det resonemang jag förde från talarstolen. Om jag har den syn och den uppfattning Yvonne Ruwaida nu företräder, och ger mig in i en affär med det synsättet, vill jag ha en mäklare som tar parti för den ena parten för att få ut precis så mycket som möjligt. Om jag som mäklare tar ställning för säljaren skall jag få ut så mycket som möjligt av köparen på de mest sofistikerade sätt som jag kan välja. Det är då jag fullföljer mitt uppdrag bäst. Omvänt gäller att om jag som mäklare tar ett uppdrag från en köpare skall jag ur köparens synpunkt försöka att åstadkomma en affär som så långt som möjligt sätter säljaren i underläge gentemot den part jag har uppdraget från. För mig som humanist är det ett väldigt osolidariskt sätt att tänka. Det är främmande för en aktiv konsumentpolitik att på det sättet bygga upp en marknad i fri konkurrens som i andra sammanhang. Jag är förvånad och undrar vad som egentligen har hänt med Miljöpartiet i den här frågan sedan propositionen avlämnades. Det finns ju ingen motion väckt av Miljöpartiet. Är det Miljöpartiets solidaritetssyn och konsumentpolitiska syn som här presenteras?
Fru talman! Jag tycker att det är fel att man i debatter tar upp frågeställningar som man har svar på bara för att vara litet rolig. Som Ange Hansson mycket väl vet väckte jag inte någon motion i den här frågan. Jag var ny i riksdagen och visste inte om att man av partiegoistiska skäl måste skriva en motion när man vet om att det finns en motion med exakt det innehållet man vill ha. Jag har nu lärt mig annorlunda. Vi är partiegoistiska i den här riksdagen och väcker därför i dag motioner fast vi vet om att exakt samma sak står i andras motioner. Det är egentligen ett slöseri av papper. Men det är ordningen i detta hus. Jag vill göra ett påpekande när det gäller viljan. Min vilja är god. Jag skulle önska att världen alltid bestod av parter som var lika starka, att alla visar god vilja och att människan skulle vara total opartisk i alla sammanhang och neutral. Men jag känner inte ens igen mig själv i den beskrivningen. Jag uppfattar inte ens mig själv som en alltid neutral människa. Jag tror inte att någon människa någonsin kan ge sig själv det epitetet. Jag har en önskan att konsumenternas ställning skall vara stark. Det gäller speciellt i och med EU inträdet, eftersom producenternas ställning har stärkts. Men jag tror inte på att lagstifta om att fastighetsmäklaren skall vara totalt opartisk. Det skrevs t.o.m. i betänkandet, och från början i propositionen, att de flesta remissinstanserna ansåg att en fastighetsmäklare inte kunde vara helt opartisk i vissa ekonomiska avseenden. Sedan anser några personer i lagutskottet att det visst kan vara så. Jag gör tyvärr inte den bedömningen. Därför har jag tillsammans med Moderaterna reserverat mig i den här frågan.
Fru talman! Jag beklagar, Yvonne Ruwaida. Resonemanget går inte ihop. Det går lika litet ihop nu som inledningsvis som när Yvonne Ruwaida säger att det är ett fullständigt orealistiskt förslag som här läggs fram, samtidigt som hon säger att lagutskottet och dess kansli har gjort ett gott arbete. Jag kan försäkra, eftersom jag känner kansliet, att det inte lägger fram några förslag för denna kammare som är orealistiska. Min värld är god, säger Yvonne Ruwaida, och Miljöpartiet slår vakt om starka konsumenter på marknaden. Men är det bästa sättet att bygga en god värld och stärka konsumentsituationen på marknaden att kodifiera i lagstiftning ett förslag som har som uppgift att uttryckligen ta den ena partens ställning så klart som möjligt för att försvaga i detta fall konsumentens ställning så mycket som möjligt? Det kan väl ändå inte vara en god värld man bygger upp på det sättet? Låt mig slutligen konstatera att en nöjd köpare vänder sig till den mäklare som man kommit i kontakt med och som man är nöjd med. På det sättet kommer också marknaden att fungera som den skall.

Fru talman! Det har fått vissa övertoner i debatten, men jag tror att man lagtekniskt inte har hamnat rätt när man skriver in opartiskheten i lagen. Jag tycker att Yvonne Ruwaida har fångat upp hur det är i verkliga livet. Det är alldeles otänkbart att tjäna två herrar på en gång. Det är ju en klassiker. Det antyds också i beredningsarbetet att man i prisfrågan kan ta hänsyn till den enes intresse före den andres. I affärsförhandlingar är alla omständigheter av betydelse för det slutgiltiga resultatet. Vi kristdemokrater ansluter oss till Moderaternas och Miljöpartiets reservation under denna punkt. Skall man lagstiftningsvägen komma längre än att hänvisa till en allmän god sed bör man trycka på och precisera redbarhetsrekvisitet så att man klarar ut exakt vilka moment man kräver av aktören. Då får man en lagstiftningsmässig koncentration av det man gör. Annars blir det mer en semantisk retorisk effekt som inte kommer att ha någon större betydelse ute på marknaden. Man ställer personer i en omöjlig situation. Exempelvis advokater har rätt hårda regler när det gäller etiken. Jävssituationer beaktas väldigt hårt. Vi får biträda med att upprätta ett avtal, men det är precis på gränsen för vad vi kan göra. Det kan gälla en situation då två personer vänder sig till en advokat för att få ett avtal upprättat. Men den erfarna advokaten ställer inte upp på det. Han vet av erfarenhet att det aldrig går att biträda två på en gång. Det bara är på det viset. Hur vällovligt syftet än är ur konsumentsynpunkt - det är självklart att alla delar den grundsynen - är det en lagtekniskt mindre välfunnen form.

Fru talman! Jag har all respekt för Rolf Åbjörnsson som yrkesman och advokat i detta sammanhang. Han gör naturligtvis helt rätt i att konstatera att en advokat inte kan ta ställning för två parter samtidigt. Hur skulle det se ut i vårt domstolsväsende om man gjorde det? I det sammanhanget har advokaten en uttrycklig uppgift. Men i fastighetsmäklarlagen talar man om en mäklare som skall fungera som opartisk mellanman mellan en köpare och en säljare för att ge information i komplicerade sammanhang. Det är någonting helt annat, som jag ser det. Jag förstår mycket väl att Rolf Åbjörnsson utifrån sina partipolitiska utgångspunkter vet vad det vill säga att tjäna två herrar samtidigt. Men inte heller i detta fall ser jag ordet "tjäna" som det viktiga. Det är fortfarande fråga om att just markera redbarhetsrekvisitet genom att skriva in opartiskheten i ett förhållande mellan två parter i en affär - inte en domstolssak.
Fru talman! Vi jobbar inte bara inför domstol. Väldigt många arbetar huvudsakligen med affärsförhållanden. Det var närmast det jag syftade på som jämförbart med denna situation. Det gäller ju en typisk affärsförhandling. Jag tycker att Agne Hansson har klargjort sin position. Jag får hoppas att den bär.

Fru talman! Precis som Agne Hansson blev jag litet förvånad över Rolf Åbjörnssons syn på mäklare och på att tjäna två herrar. Det är för oss socialdemokrater en helt främmande syn på konsumentlagstiftningen. Det är precis det lagen handlar om. Mäklarens roll är ju att vara den som skall sammanföra två parter och via kompromiss få en affär till stånd. Det är det som är mäklarrollen. Det handlar inte om att tjäna den ena eller den andra. Det är det vi vill få fram i lagstiftningen. Vi vill tydliggöra rollen. Det är det som både köparen och säljaren vill uppnå. Man träffas. Säljaren vill kunna få bra betalt för sin fastighet. Köparen vill kunna genomföra ett köp man klarar av. Det är det vi nu vill uppnå med denna starkare ställning i den nya lagstiftningen.
Fru talman! Jag förstår syftet. Det är inget fel i att ha utopiska utgångspunkter. Jag kan bara konstatera att lagstiftningen som den nu är utformad kommer att medföra att man i stort sett kan processa om varenda affär.

Fru talman! Lagutskottets betänkande 1994 96 och anslag till förrättningskostnader men också inriktningen av besparingsåtgärder inom exekutionsväsendet för 1997/98, vilka har förordats av regeringen. Ett antal motioner behandlas också i betänkandet. Jag tänker främst ta upp de moderata motionsyrkandena. Jag vill först ge en bakgrund till yrkandena och till reservationerna. Våren 1993 behandlade riksdagen i samband med anslagsprövningen den övergripande målsättningen för exekutionsväsendet budgetåret 1993/94 fram till Kronofogdemyndigheternas uppgift som verkställande myndighet skulle vara att på uppdrag av borgenärer och andra sökande reglera rättsanspråk som inte kan regleras på frivillig väg. Utskottet menade även att kronofogdemyndigheterna genom förebyggande åtgärder skall verka för att betalningsförpliktelser och annat som kunde bli föremål för verkställighet fullgörs i rätt tid och i rätt ordning. Krav på skyndsam handläggning och på hög kvalitet ställdes också. Fru talman! Man instämde även i Riksskatteverkets antagande om att arbetsbelastningen skulle vara fortsatt mycket hög vid kronofogdemyndigheten - även om konjunktur och sysselsättning utvecklades positivt. Utskottet delade regeringens mening att det var nödvändigt med en tillfällig resursförstärkning, och 25 miljoner kronor tillfördes myndigheten. I första hand ville man komma till rätta med balanserna på fastighetsförsäljningssidan, men man ville också förbättra och återställa kvaliteten i arbetet med indrivning av skatter och avgifter. 36 miljoner tillfördes också för arbetet med de ärenden som den då nya skuldsaneringslagen skulle komma att medföra. En väl fungerande beskattnings och indrivningsverksamhet har den allra största betydelse för samhällsekonomin och för att de offentliga finanserna skall utvecklas på det sätt som är önskvärt. Med hänsyn till att de resurser som anslås till kronofogdemyndigheterna ger ett så tydligt resultat, genom bl.a. indrivningen, är det anmärkningsvärt att regeringen föreslår kraftiga neddragningar av de resurserna. Fru talman! Detta är bakgrunden till att vi från Moderata samlingspartiets sida inte anser det vara möjligt att genomföra de stora besparingar som regeringen och utskottet föreslår. Vi har genom omdisponeringar i det totala budgetarbetet undantagit vissa för samhället mycket viktiga områden från besparingar och i stället lagt besparingarna på andra områden, där vi anser att de gör mindre skada. Den verksamhet som bedrivs inom exekutionsväsendet är mycket viktig, inte minst för ekobrottsbekämpningen. Man bör kunna driva in både allmänna och enskilda fordringar, och det är då mycket viktigt att myndigheten kan handla snabbt. Det kan den bara göra om kronofogdemyndigheten ges möjlighet att minska balanserna och effektivisera den indrivning som har samband med just ekobrottsligheten. Fru talman! Vi anser därför att 80 miljoner utöver regeringens förslag bör tillföras budgeten för 1995/96. Ändå kan man göra en viss besparing, genom att upphäva beslutet om skuldsaneringslagen. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1994, och under andra halvåret 1994 hade 2 801 ärenden rörande skuldsanering inkommit. Mer än hälften hade avslagits redan före årsskiftet. Bara tolv beslut om skuldsanering togs under 1994. Detta gjorde också att varje skuldsanering kostade 2 miljoner kronor - en summa som vi från Moderata samlingspartiet icke kan anse vara acceptabel i dagens läge. Det finns alltså skäl i att ifrågasätta det rimliga i att dessa kostnader skall belasta skattebetalarna, speciellt därför att en hel del av de personer som befriats från sina skulder ofta har misskött sin ekonomi. Ett annat, men tungt vägande, skäl för vår uppfattning är att skuldsaneringslagen har fått alltför långtgående följder för borgensmän. Den som blir föremål för skuldsanering befrias efter fem år från alla sina skulder, men skuldsaneringsbeslutet påverkar inte borgenärens rätt mot borgensman. För att förenkla det kan jag ta ett exempel. En släkting ställer upp som borgensman. Det är ett mycket vanligt förfarande, då man vill hjälpa sina barn, nära anhöriga eller bekanta. Man skriver ofta på utan att veta så mycket om de verkliga följderna. Genom skuldsaneringen kan den som har satt sig i skuld befrias, men borgensmannen blir aldrig betalningsfri.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 I det fall reservation 1 avslås yrkar jag bifall till reservation 3, mom. 2.

Fru talman! 57 miljarder kronor - så mycket pengar låg ute i oindrivna skatter under fjolåret. 57 miljarder! Även om inte allt går att driva in är ändå hälften av detta belopp en ansenlig summa. Att man i detta läge minskar anslagen till exekutionsväsendet är litet märkligt. Det är pengar som mycket väl behövs i statskassan. Nu försöker man från regeringens sida att lösa det här med en väldigt underlig strategi. Man minskar anslagen till skattemyndigheterna, vilket gör att man får lägre taxeringar och det blir lägre belopp att driva in, och då kan man också minska på kronofogdemyndigheterna. Det är ett mycket underligt sätt att resonera, när det sägs i debatten att kampen mot den ekonomiska brottsligheten och mot skatteundandragandet skall prioriteras. Det står också i betänkandet: "En väl fungerande beskattnings-, folkbokföringsoch indrivningsverksamhet är, anför regeringen, av avgörande betydelse såväl från samhällsekonomisk synpunkt som för att de offentliga finanserna skall utvecklas på det sätt som är önskvärt. Mot bakgrund av den ambition som regeringen uttalat att stärka insatserna mot skatteundandragande och ekonomisk brottslighet finns det skäl att förbättra såväl de resursmässiga förutsättningarna som förutsättningarna i övrigt för skattekontroll och skatteindrivning." Så långt låter det bra. Sedan går vi vidare: "Vid bedömningen av resursfrågan förtjänar det dock enligt utskottets mening att framhållas att den senaste tidens verksamhetsstatistik för kronofogdemyndigheterna enligt propositionen ger en antydan om att arbetsläget nu stabiliserats och att man för den närmaste tiden kan räkna med en viss minskning av måltillströmningen." Jag kan gå tillbaka till det som jag började med: 57 miljarder kronor. Jag tycker att de 57 miljarderna visar att det som står i betänkandet inte riktigt stämmer med verkligheten. Jag vill också hänvisa till revisorernas rapport, som vi tog upp här i kammaren i december. Där framgår det också att det är viktigt med resurser till både skattemyndighet och kronofogdemyndighet för att vi skall komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Nu sägs det också att vi skall avvakta ett förslag i kampen mot den ekonomiska brottsligheten, och innan det läggs fram kan vi montera ned de här verksamheterna. Det är att gå fel väg, anser vi inom Vänsterpartiet. Man skall inte montera ned viktiga institutioner och därmed tappa kompetens innan man har ett förslag om hur man skall lösa de problem som finns. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 4. Vi har ytterligare en reservation, och för tids vinnande kommer jag inte att yrka bifall till den. Jag skall ändå uppehålla mig en kort stund vid också den reservationen. Det är nämligen så att det finns inkassoföretag som driver in en mängd små belopp, som de har samlat på sig. De driver då också in de avgifter som de har rätt att ta ut. Om en skuld har blivit betald litet väl sent men innan kravet kommer, finns det ändå möjlighet att driva in avgifterna. Vi anser att det är litet märkligt. Den här frågan gäller dock inte lagutskottet utan justitieutskottet. Vi hoppas att man ser över inkassolagen i det här avseendet. Jag vill något kommentera skuldsaneringslagen. Moderaterna vill ta bort den, med hänvisning till de 36 miljoner som den sägs kosta. Det är ett fiktivt belopp. Jag har själv jobbat en del med skuldsanering. De skuldsaneringar som jag har gjort har inte kostat samhället ett enda dugg, kan jag be att få meddela. Den preliminära rapport som har gjorts av de kommunala konsumentrådgivarna visar också att det faktiskt är kommunerna som tar på sig den stora delen av kostnaden för de flesta skuldsaneringsfallen. Man anlitar egentligen bara kronofogdemyndigheten för att få ett konstaterande av att det inte finns några utmätningsbara tillgångar osv. Därefter gör man en skuldsanering. Det går inte till så att man bara skriver av skulderna rakt av. Vederbörande blir faktiskt tvingad att leva på existensminimun under fem år. Det ger också en möjlighet för enskilda människor att se ett slut på ett elände. Att dra in borgensmännens åtaganden i sammanhanget är knappast relevant. Borgensmännens åtaganden är lika oavsett om man har en skuldsaneringslag eller inte. Det finns dock ett rättsfall som visar att det här faktiskt kan börja regleras på ett ganska vettigt sätt. Vi får se om det blir samma utslag i högre instans. Man har nämligen underkänt fordringsägarnas krav på borgensmannen, på grund av att det inte har gjorts en riktig kreditvärdering. Om detta får genomslag i högre instans, kommer ett antal borgensåtaganden att "falla". Jag yrkar, som sagt, bifall till reservation nr 4.
Fru talman! Jag vill bara påpeka att jag naturligtvis är mycket medveten om att det för en del enskilda personer är bra att kunna se ett slut på en besvärlig ekonomisk situation. Jag vet också att de fem skuldsaneringsåren är tunga och att man verkligen får ställa upp och själv medverka till att sanera sina skulder. Samhället har dock fått vidkännas oerhört höga kostnader för ett fåtal fall. Vi menar därför att det här måste kunna lösas på ett annat sätt. Biverkningarna visar kanske också att när en lag bärs fram mycket snabbt av en opinion, hinner man inte alltid med att utforma lagen så som man helst skulle ha velat göra. Det är väl egentligen ingen hemlighet att vi från Moderata samlingspartiet har vi varit skeptiska mot utformningen av denna lag.
Fru talman! Jag kan rekommendera konsumentrådgivarnas utvärdering av skuldsaneringslagen så här långt. Den visar att kostnaderna knappast får bäras av kronofogdemyndigheterna. Om någon får vidkännas kostnaden är det snarare konsumentrådgivarna, dvs. hos kommunerna. Som jag sade förut talar man om fiktiva belopp. Det är något som man bara har höftat till, och det framgår av alla texter. Att ta det som intäkt för att föreslå att man skall ta bort en så oerhört viktig lag som skuldsaneringslagen, tycker jag nästan är litet pinsamt för det parti som framför sådana idéer. Den här lagen har tillkommit för att rädda väldigt många människor och ge dem hopp inför framtiden. Det handlar om barnfamiljer och äldre människor som har hamnat i en skuldfälla. Att inte ge dem en möjlighet att kunna se en ljus framtid är nästan groteskt av ett parti som säger sig stå för den enskildes intressen.
Fru talman! Per Rosengren säger själv att det här ankommer på kommunerna att det är de som bär kostnaden. Vi kommer mycket snart att få en konsumentpolitisk debatt, där vi kommer att ta upp väldigt många av de här frågorna. Vi tror alltså att det här problemet kan lösas på andra sätt. Vi menar inte att överge dem som behöver råd, stöd och hjälp.

Fru talman! I lagutskottets betänkande Som framgått av de föregående inläggen finns det ett antal reservationer fogade till betänkandet. Jag yrkar därför redan nu avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan. Kampen mot den ekonomiska brottsligheten har i regeringsförklaringen framhållits som ett prioriterat område. Det är nödvändigt att på ett kraftfullt sätt från samhällets sida ingripa mot den ekonomiska brottsligheten. Under våren kommer regeringen att presentera en samlad strategi för samhällets åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Myndigheternas samverkan när det gäller exempelvis utredning av misstänkt ekobrottslighet måste förbättras. Det handlar bl.a. om att effektivisera samarbetet mellan åklagare, polis, skattemyndigheter, kronofogdemyndigheter och tullmyndigheter. Till detta har regeringen avsatt 200 miljoner. Det är inte bara pengar som behövs. Myndigheternas kompetens behöver förbättras, genom utbildning och fortbildning. Etik och självkontroll behöver utvecklas, inte minst inom näringslivet. Utformningen av civilrättsliga regler om exempelvis ansvar för företags styrelse, om redovisning och om revisorernas roll är av mycket stor betydelse. Lagen om penningtvätt kommer att ses över. Inom det straffrättsliga området pågår en översyn av skattebrottslagen och reglerna om bokföringsbrott. Jag kan räkna upp flera exempel, men jag nöjer mig med detta. Fru talman! Alla partier är överens om att den ekonomiska brottsligheten måste bekämpas. Utskottet har ingen annan uppfattning än motionärerna när det gäller vikten av en effektiv indrivning av skulder. Också i fråga om kampen mot den ekonomiska brottsligheten vill utskottet kraftigt understryka kronofogdemyndigheternas betydelsefulla roll. Det gäller inte minst specialindrivningsenheterna, som arbetar med kvalificerade fall av skatteundandragande och andra svåra indrivningsfall. Det är därför väsentligt att kronofogdemyndigheterna erhåller tillräckliga resurser. Den senaste tidens verksamhetsstatistik för kronofogdemyndigheterna ger en antydan om att arbetsläget nu stabiliseras och att man kan räkna med en viss minskning av måltillströmningen. Under våren har också vissa beslut fattats som ger rationaliseringsvinster. Så till frågan om reformerad löneexekution och målhantering hos kronofogdemyndigheterna. De två nuvarande formerna av löneexekution - utmätning av lön och införsel av lön - slås samman till ett enhetligt system, så att all löneexekution sker genom utmätning. Denna utmätning skall också äga rum utan tidsbegränsning i stället för som nu är fallet, under högst sex månader om året. Också genomförandet av elektronisk dokumenthantering inom exekutionsväsendet m.m. torde på sikt minska administrationskostnaderna hos kronofogdemyndigheterna. Detta tillsammans med de tidigare redovisade åtgärderna vad gäller strategin mot ekonomisk brottslighet gör att utskottet inte nu finner skäl att tillföra kronofogdemyndigheterna ytterligare resurser för budgetåret 1995/96 utöver vad som föreslagits i propositionen. Utskottet vill dock understryka att regeringen, om den fortsatta utvecklingen visar att de nu förordade besparingarna inom exekutionsväsendet leder till att en väl fungerande indrivningsverksamhet inte kan upprätthållas, snarast bör återkomma till riksdagen med förslag om ytterligare medel. Med anledning av det i motion L314 framställda yrkandet om upphävandet av skuldsaneringslagen vill utskottet erinra om att en enig riksdag i maj 1994, efter förslag av den dåvarande regeringen, tillstyrkte införandet av lagen. Enligt utskottets mening saknas all anledning för riksdagen att nu - nio månader efter lagens ikraftträdande - ompröva detta ställningstagande. Skuldsaneringslagen är synnerligen angelägen. Den hjälper just de personer som lagen är avsedd för. Som avslutning, fru talman, vill jag än en gång yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag måste säga att det som Eva Arvidsson framförde om kampen mot den ekonomiska brottsligheten inte imponerar på mig. Hon talar om att man senare kommer att presentera förslag och att man kommer att avsätta 200 miljoner. Men, Eva Arvidsson, den här s-regeringen sparar på samma sätt som den s-regering gjorde som satt från 1982-1989. Man drog ner på polisutbildningen och domstolsväsendet och sparade kortsiktigt. Man slog sönder ekorotlar som vi med möda hade byggt upp med utbildade ekopoliser osv. På samma sätt gör man i dag. Man sparar på kronofogdemyndigheten, polisväsendet och domstolsväsendet. Man tar inte in nya polisaspiranter. Ändå säger man att det är så viktigt att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det är bara vad man talar om. I verkligheten, Eva Arvidsson, drar man ner överallt där man i stället borde satsa så att rättstryggheten och rättssäkerheten skyddas och enskilda människor får stöd. Att ta väl hand om detta är en av landets allra viktigaste uppgifter. Det tycker jag inte att ni har visat att ni gör.
Fru talman! Det utökade anslaget med 80 miljoner, som Birgit Henriksson vill ha, är en droppe i havet om man ser till de 57 miljarder som Per Rosengren pratar om. Vi tror att man kan rationalisera. Även inom kronofogdemyndigheterna tror man att man kan göra vissa rationaliseringar, t.ex. genom den nya datateknik som införs - den elektroniska dokumenthanteringen - som jag tog upp. Birgit Henriksson tog upp polisen. Med den nuvarande regeringen kommer det faktiskt att finnas fler poliser än vad som skulle ha funnits med den borgerliga regeringen.
Fru talman! Eva Arvidsson säger att 80 miljoner är en droppe i havet. Det är väl bra att de miljonerna finns där de behövs och genererar mera pengar? För mig är detta ingen droppe i havet. Det handlar inte bara om 80 miljoner till exekutionsväsendet eller till kronofogdemyndigheterna, som jag sade. Vi har sett till att även polisen, domstolsväsendet och andra viktiga områden, inte minst när det gäller bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten, tillförs medel. Detta har vi gjort centralt, eftersom vi har ansett att detta är så oerhört viktiga områden, både för samhället och de enskilda människorna. Då blir det inga droppar i havet utan väl fungerande verksamheter på alla dessa områden. De måste kunna verka effektivt tillsammans.
Fru talman! Det är klart att jag inte tycker att 80 miljoner är en liten summa, men jag tror att man kan få in mycket pengar just genom olika rationaliseringsvinster. Man kan göra flera. Nyligen lades en proposition fram om bl.a. en förenklad delgivning. Det innebär en effektivisering. Jag tror att det kanske måste föras en annan diskussion i samhället, om etik och moral. Vi kanske måste ändra attityder hos människorna, så att inte betalningsmoralen sjunker ännu mer. Jag tror att det är viktigt att föra ut information och kunskap till alla människor i samhället om vad ekonomisk brottslighet är, om hur den bekämpas och om vilka åtgärder regeringen tänker vidta. Man har också avsatt medel för den kommande informationskampanjen. Om man vet vad som gäller och vet vilka omoraliska handlingar som förekommer är det lättare att komma till rätta med dem.
Fru talman! Eva Arvidsson hänvisar till regeringsförklaringen, där Ingvar Carlsson, mycket riktigt, i ord tog upp kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Men i handling har det inte hänt någonting. I handling har man skurit ner på skattemyndigheterna, tullväsendet och nu också kronofogdemyndigheterna. Är det acceptabelt att 57 miljarder ligger och skvalpar? Tyder det på att det finns möjlighet att kapa ytterligare resurser? Inom Vänsterpartiet tycker vi att den möjligheten inte finns. Visst kan man med hjälp av ett förenklat delgivningsförfarande och ett enhetligt löneexekutionssystem minska arbetsbelastningen en aning, men inte särskilt mycket när det gäller att komma åt de 57 miljarder som ligger ute. De 71 miljoner som vi vill tillföra ser vi inte heller som några droppar i havet. Vi tror inte heller att man kan informera bort den ekonomiska brottsligheten. Det tyder på en viss naivitet när man tar upp sådana argument när vi nu diskuterar handfasta saker som anslag till kronofogdemyndigheterna. Jag vill också påpeka att det bara är Vänsterpartiet som har motionerat om att såväl skattemyndigheterna och tullväsendet som kronofogdemyndigheterna skall slippa neddragningar. Där skall vi inte behöva pruta. Jag vill också ställa en annan fråga: Är det rätt ordning att man, innan ett program har antagits, monterar ner de verksamheter som finns och som skall garantera dessa saker? Är det inte att ta det i litet fel ordning?
Fru talman! Vi tycker inte att vi monterar ner. Per Rosengren talar om de 71 miljoner som Vänsterpartiet vill tillskjuta. Det finns ingenting som säger att inte vi uppnår samma resultat. Den utredning som lägger fram strategin mot den ekonomiska brottsligheten föreslår självfallet åtgärder. Det är vad regeringen har sysslat med nu. Per Rosengren talar om naivitet. Jag kan säga samma sak till honom. Det ADB-stöd som infördes på Riksskatteverket medförde stora besparingar. Olika saker genomförs. Det handlar om att man skall ta ett samlat grepp. Samarbetet mellan de berörda myndigheterna har inte varit tillfredsställande. Det handlar om samarbete mellan skattemyndigheter, kronofogdemyndigheter, åklagare och polis. Man skall arbeta med samma metoder och prioritera på samma sätt så att det blir en snabbare handläggning av ärendena. Det är att det drar ut på tiden som gör att det blir problem.
Fru talman! De neddragningar som görs innebär att man bit för bit monterar ner dessa system. Jag återkommer till min fråga: Är det acceptabelt att 57 miljarder ligger och skvalpar? Kan man, när man har vetskap om dessa 57 miljarder, verkligen plocka bort tjänster inom den här sektorn? Eva Arvidsson hänvisar till RSV:s ADB-stöd. Jag har jobbat inom skatteförvaltningen ett antal år. Jag kommer ihåg hur det var i slutet av 70-talet. Man hänvisade till att alla neddragningar av personalen skulle kompenseras med ADB-stöd. Vad blev det av det? Jo, platt intet! Jag kan se att från 1978, 1979 och fram till 1990, 1991 har man faktiskt varje år kommit åt mindre och mindre genom de här ADB-systemen. Det går alltså inte att med hjälp av ADB-system lösa de här problemen, när det behövs personella resurser. Datorerna springer inte ut och jagar folk och driver in pengarna, det måste människor göra. En annan siffra som är intressant är förhållandet 1-10. Accepterar inte ni den siffran, som faktiskt är gängse ute hos alla experter, att varje insatt krona inom de här sektorerna ger 10 kr tillbaka? I så fall är varje neddragning också en minskning av statens intäkter i förhållandet 1-10. Det innebär att staten, om man nu drar in de här 71 miljonerna, faktiskt förlorar 710 miljoner. Min fråga är: Gäller inte siffran 1-10 för socialdemokraterna?
Fru talman! Nej, jag tycker inte att det är acceptabelt med 57 miljarder som skvalpar omkring, Per Rosengren. Men man måste först se över vad det är man kan göra för att det skall kunna bli besparingar. Vi säger också i utskottet att om de besparingar som är föreslagna inverkar så på indrivningsverksamheten att den blir sämre, skall regeringen komma med ytterligare förslag, ytterligare medel, ytterligare anslag. Visst ställer vi upp på 1-10, Per Rosengren. Men det är till en viss gräns. Det går inte att säga så hur länge som helst. Man måste först ta reda på exakt vad det gäller. Regeringen kommer att initiera en ökad forskning när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Forskningens inriktning är att klarlägga den ekonomiska brottslighetens bakgrund och konsekvenser, vilket behövs som underlag för samhällets fortsatta insatser mot ekobrottsligheten. Då ingår det också att sprida information. Vanligt folk måste veta vad det är som gäller.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av en motion som jag har skrivit i det här ärendet angående anslag till kronofogdemyndigheten. Om alla företag och privatpersoner betalade sina skatter och sina skulder skulle arbetsuppgifterna hos kronofogdemyndigheten försvinna. Dessutom skulle statens finanser avsevärt förbättras. Nu fungerar det ju inte alltid så som vi alla önskar, att företag och privatpersoner "gör rätt för sig", utan skulderna som lämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning uppgår, som vi har hört här tidigare, till mycket stora belopp. Jag har i min motion tagit upp att vi för att upprätthålla moralen vad gäller betalningsskyldighet måste tillföra resurser till kronofogdemyndigheten så att man även i fortsättningen kan upprätthålla god service mot privatpersoner, företag och staten. Men med tanke på den ekonomiska situation som vårt land befinner sig i inser även jag att vi måste göra besparingar och dra in på utgifter inom nästan alla områden. Lagutskottet gjorde studiebesök hos kronofogdemyndigheten i samband med behandlingen i utskottet. Vid det besöket, som för övrigt var mycket intressant, framkom inget som tyder på att deras verksamhet måste försämras vid minskade anslag. Som Eva Arvidsson nämnde kommer det att ske förändringar inom det här området som innebär rationaliseringar och som även innebär en minskad administration. Vi i Centerpartiet tycker att det är viktigt att på bred front och inom alla områden bekämpa ekonomisk brottslighet. Vi behandlade en motion från Centern här i kammaren tidigare i veckan som handlade om fastighetsplundring, vilket också hör hemma inom det här området. När det gäller skuldsaneringslagen står vi bakom att den skall finnas kvar. Den har ju inte fungerat i mer än litet drygt ett halvår. Med tanke på det har inte så många beslut fattats, som Birgit Henriksson nämnde, men det har ju förekommit 2 800 ärenden, och det är mer riktigt att sprida kostnaden över mängden ärenden som finns till behandling hos kronofogdemyndigheterna. En annan sak som är mycket viktig inom det här området är att kronofogdemyndigheten även i fortsättningen får behålla den decentraliserade organisation som den har. Därför menar vi att besparingarna inte får ske så att en koncentration sker inom den här verksamheten och att man då får den på färre platser. Med den positiva skrivning som vi har i utskottet, där vi understryker att om den fortsatta utvecklingen visar att de nu föreslagna besparingarna inom exekutionsväsendet leder till att en väl fungerande indrivningsverksamhet inte kan upprätthållas bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med förslag om ytterligare medel. Längre ner i vårt betänkande står det: Utskottet vill med anledning härav åter framhålla att besparingarna inom exekutionsväsendet inte får göras på bekostnad av en väl fungerande indrivningsverksamhet. Fru talman! Med anledning av dessa kraftfulla markeringar från utskottets sida yrkar jag bifall till hemställan i betänkande LU23.

Fru talman! Det känns litet egendomligt när man är ny här i riksdagen och som jag har jobbat i det praktiska rättslivet i över 20 år och framför allt hållit på väldigt mycket med den ekonomiska brottsligheten. Det man då möts av här i riksdagen är att det skärs i rättsväsendet mer eller mindre rätt av. Det är klart att man med olika semantiska övningar kan skyla över de reala effekterna. Men just när det gäller exekutionsväsendet måste väl alla och envar ändå begripa att om man skär bort pengar från en myndighet som driver in statens fordringar får det effekter. Som vi har hört har vi balanserade fordringar på 57 miljarder. Jag vet inte exakt hur mycket det är, men det är i alla fall väldiga belopp. Jag kan inte förstå annat än att det måste vara någon pedagogisk historia när man säger: Vi skär överallt. Alla skall bära bördorna. På något vis känns det kanske lättare då att få igenom ett kärvt budskap. Jag tycker alltså att man ändå måste göra vissa prioriteringar, efter vissa värderingar. Vi kristdemokrater går inte med på den här nedskärningen. Vi yrkar bifall till reservationen 3 mom. 2. Det hindrar inte att myndigheten måste effektivisera och rationalisera sin verksamhet. Det är ingalunda på det viset att om man lyckas med det kommer man till en mer acceptabel nivå. Utgångspunkten är nämligen den, att nivån har varit oacceptabel i åratal. Man måste alltså rusta upp rättsväsendet och inte rusta ner det. I övrigt har detta belysts ganska entydigt här, så jag tänker inte säga mycket mer i det stycket. Jag kan inte låta bli att säga någonting om skuldsaneringslagen, eftersom jag var med i Insolvensutredningen som lade fram förslaget om skuldsaneringslagen på sin tid. Det är en mycket viktig lagstiftning. Den skall självfallet vara klar. Av någon anledning har moderaterna aldrig riktigt begripit det här med skuldsaneringslagen. Själva idén bakom den är ju att man via lagstiftning plockar bort en betalningsoförmåga. Man tar bort luft. Det var kronodirektören Steffner i Stockholm bl.a. som på sin tid just reagerade mot den enorma rundgången i apparaten, som man alltså får inom exekutionsväsendet när man håller på och driver in fordringar hos personer som omöjligen kan betala. Det där är en ganska komplex historia, och jag är alldeles övertygad om att det på sikt kommer att visa sig vara en utomordentligt gagnelig lagstiftning. Man kan möjligen ifrågasätta "trestegsraketen" och att man har gjort lagen onödigt komplex. Jag tror t.ex. att rundgången inom kronofogdemyndigheten är onödig. Men man får väl i sinom tid göra en översyn.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet ställer oss bakom det mesta i det här betänkandet. Vi har också väckt två motioner som har behandlats i samband med betänkandet. En av dessa motioner har kanske hanterats i fel sammanhang. Vi borde kanske ha avvaktat med den till ett senare tillfälle, t.ex. då vi skall behandla vilka frågor som Sverige skall driva i EU, den skrivelse som regeringen just har lagt på bordet. Det finns många små fröfirmor som försäljer fröer som egentligen inte är tillåtna inom EU. EU har nämligen mycket strikta regler för vilka fröer som får säljas. Detta är någonting som de stora företagen har drivit igenom, kanske för att därmed se till att man får en egen marknad. De små företagen säljer ofta fröer i mycket liten mängd. Det rör sig om gamla traditionella köksväxter som säljs här i Sverige och ingen annanstans. För att dessa fröer skall få säljas krävs en rejäl och kostsam förberedande byråkrati inom EU. Det krävs t.ex. att man skall sortdokumentera fröerna. Man skall också certifiera dem eller ha dem som ett kontrollerat standardutsäde. Vidare krävs det att sista förbrukningsdag skall anges. Det kostar ca 20 000 kr per sort att göra en sortdokumentation. En sådan måste man göra för att fröerna skall få vara med på den lista över de fröer som är godkända. Finns de inte med där får de inte säljas. Den certifiering som måste till är också dyr. Det innebär att många av de små firmorna som säljer litet av varje enskild frösort inte har råd till detta. Då kommer inte deras fröer med på den lista som gör att de får säljas, och då försvinner de. Vi talar mycket i olika sammanhang om biologisk mångfald, att vi skall bevara de olika biologiska varianterna som finns och att det är viktigt att bevara ett genetiskt arv. Många av dessa frösorter, framför allt de traditionella växtsorterna, har gener som kan visa sig vara helt avgörande för att klara en situation som kan uppstå i framtiden. Det gäller att bevara genmaterialet. Det är precis det som det handlar om när vi diskuterar biologisk mångfald, att bevara genmaterialet och variationer. Det som har skett i EU och som nu riskerar att ske här är att många frösorter slås ut. De försvinner, eftersom ingen har råd att sortdokumentera och certifiera dem. I EU har närmare 2 000 fröer försvunnit sedan man för tio år sedan bestämde sig för den här ordningen. Detta är alltså mycket tragiskt, och jag är mycket förvånad över att vår motion inte har tillstyrkts. När det kommer till kritan visar det sig att intresset för biologisk mångfald tydligen inte är så stort. Man använder det bara som ett begrepp i debatten. Eller kan det vara så sorgligt att om motionen hade varit försedd med en annan partibeteckning, hade den gått igenom? Jag är ju ny här i riksdagen, och jag är litet förvånad över att man så slentrianmässigt avslår motioner därför att de kommer från fel partier. Ibland undrar jag t.o.m. om man har läst motionerna. Jag blev ännu mera tveksam när jag lyssnade till en frågedebatt här i kammaren. Margareta Winberg svarade på en fråga om precis just detta, dvs. de traditionella växtsorterna. Hon sade då: "Det finns därför anledning för Sverige att verka för förändringar i EG:s bestämmelser i detta avseende." Det är ju precis detta som föreslås i min motion! Margareta Winberg sade också att detta var en ny fråga som hon hade blivit uppmärksammad på under de senaste veckorna. Jag skrev min motion under den allmänna motionstiden i januari. De små firmorna uppvaktar nu jordbruksministern för att få en förändring till stånd. Jag får väl tolka Margareta Winberg så att hon nu börjar att bli mer informerad om vad det här handlar om än de ledamöter som representerar hennes parti i jordbruksutskottet, där det har varit svårt att få i gång en diskussion kring dessa ämnen. Det är alltså viktigt att man kommer till skott. Jag har svårt att tro att vi egentligen har olika uppfattning i frågan. Det här handlar kanske mera om politisk prestige. Man kan inte säga ja till ett förslag när det kommer från ett annat parti än ett regeringsparti. Jag får väl hoppas att socialdemokraterna går hem till sin kammare och läser detta mycket noggrant, diskuterar med sin jordbruksminister och så småningom hamnar de kanske på samma linje som vi, så att de kan verka för att åstadkomma en förändring inom EU, om man menar allvar med biologisk mångfald. Vi har också en motion som handlar om att många av de gamla sorter som finns måste kontinuerligt odlas. I dag har man dem liggande i banker för att kunna ha dem kvar om de behövs. Många av de nya frösorterna som tas fram har inte den motståndskraft eller resistens mot sjukdomar som gamla sorter har. Vad man ofta gör då är att man återkorsar med gamla sorter. Det är därför som det är så viktigt att de gamla sorterna finns kvar. De ligger nu lagrade i banker, men lagren kan mycket lätt förstöras, t.ex. om proppen går och det blir fel temperatur. Då förstörs fröerna och grobarheten minskar dramatiskt. Om man kontinuerligt såg till att de gamla frösorterna bevarandeodlades skulle vi kunna vara säkra på att den genetiska variation som de utgör och som också är en del av den biologiska mångfalden fanns kvar för framtida generationer. Vad vi nu gör med dessa frösorter är att vi lämnar kvar respektive inte lämnar kvar möjligheten till framtidens barn att ha tillgång till bra köksväxtsorter med bra genetiska möjligheter. De kan ha ett genetiskt arv som gör att man klarar en kommande miljösituation. Detta kan synas vara en liten fråga, men det är det alltså inte. Det här är precis det som man skall diskutera i praktiken när vi skall behandla frågan om biologisk mångfald. För att återgå till EU:s krav på fröer kan man också se att de innebär att man vill ha en sista förbrukningsdag angiven på fröförpackningar. Det beror på att man anser att fröerna skall kunna säljas under två växtsäsonger. Det kravet har man inte ställt i Sverige. Man menar att fröer skall ha en hög grobarhet, och därför har man informellt använt grobarheten i stället. Skall man tillämpa kravet sista förbrukningsdag, då måste man sänka kravet på grobarhet. I många fröer minskar grobarheten radikalt andra året som man säljer dem. Detta är också någonting som Sverige borde se till att det blir en förändring av inom EU. Det är nämligen till fördel för konsumenten att ha systemet med grobarhet i stället för sista förbrukningsdag. Detta är dock en betydligt mindre fråga än den som jag tidigare tog upp, nämligen att det inte ens kommer att vara tillåtet att sälja dessa fröer på grund av den sortdokumentation och certifiering som krävs inom EU. Jag är litet förvånad att inget annat parti än Miljöpartiet har ansett att detta har varit en viktig fråga under utskottets behandling. Däremot ställer man frågor här i kammaren, och då är det tydligen viktigt. Det kan väl inte vara så illa att den politiska profileringen är viktigare än sakfrågan. Jag tvingas tyvärr yrka bifall till den reservation som vi har avgett. Men av det som jordbruksministern har sagt har jag förstått att det kanske finns en öppning, att våra synpunkter kanske kommer att väcka gehör, att Jordbruksdepartementet börjar titta på frågan. Jag kommer att återkomma i ärendet dels när vi skall behandla regeringens skrivelse angående vilken miljöpolitik som man vill föra i EU, dels i andra sammanhang. Denna fråga måste vi lösa. Det här är ingenting som någon av oss kan tycka är bra. Den biologiska mångfalden är viktig. När det gäller köksväxtsorter måste de gamla traditionella sorterna, som kan visa sig ha gener som är precis de som vi behöver för framtiden, få finnas kvar. Därför är det med sorg i hjärtat som jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Utskottet har i detta betänkande behandlat regeringens proposition om ändringar i växtskyddslagen. Förändringarna skall ske som en anpassning till reglerna inom EU. Utskottet tillstyrker de förändringar som regeringen föreslår. Förändringarna handlar om växtskadegörare som indirekt skadar en växtodling. Den nuvarande definitionen av växtskadegörare omfattar virus, svamp, kvalster m.m. Denna definition utvidgas nu till att omfatta skador på växter och växtodling. Det innebär att också sådana organismer som inte direkt angriper växter men som indirekt kan skada växtodlingar omfattas. En annan nyhet är att även annan mark än den som betraktas som växtodling eller skog skall omfattas. Det blir alltså möjligt att bekämpa t.ex. ogräs utanför odlingen, om det finns risk att de så småningom kommer att angripa odlingen. Därmed skulle problemen med jättelokar, som påtalats i ett par motioner, kunna bemästras. Det blir också den förändringen att Jordbruksverket, inte regeringen, i fortsättningen skall meddela föreskrifter om vilka växtskadegörare som skall omfattas av lagen. Det blir också en utvidgning av anmälningsplikten när en skadegörare har upptäckts. Det blir inte bara odlarna som har anmälningsplikt, utan nu tillförs också grossistledet. Det blir i framtiden inte möjligt att kontrollera växternas sundhet vid gränserna när det gäller handel. Därför kommer kontrollen att ske vid odlingarna. Det skall också kunna utfärdas växtpass när odlingen är kontrollerad som visar att växterna är friska. Det är Jordbruksverket som även här är växtskyddsmyndigheten. Som vi hört har det fogats en reservation om våra kulturväxter till betänkandet. I sak har vi inga större delade meningar. Saken är den att regeringen i augusti 1994 tillsatte en särskild utredare som enligt direktiven skall genomföra en landsstudie om tillgången på växtgenetiska resurser. Den utredningen skall omfatta det mesta som tas upp i Miljöpartiets motion. Utskottsmajoriteten föreslår att vi skall avvakta resultatet av denna. Enligt direktiven skall utredningen lämna sina förslag till åtgärder senast den 30 juni i år, alltså om litet mer än två månader. Någon snabbare behandling av dessa frågor är inte möjlig. Det handlar inte om prestige utan mer om riksdagens arbetsformer. Därför yrkar jag avslag på reservationen.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
Fru talman! Skrivningen i betänkandet andas att man egentligen anser att det som vi framför i motionen om fröer, certifiering och sortdokumentation i EU är rätt. Det gör det så mycket mer sorgligt att man inte nu kan bifalla motionen. Det som sker i Sverige i dag är att små fröfirmor, t.ex. Lindbloms frö i Kivik, Rara Växter och Runåbergs fröer, säljer fröer för den här odlingssäsongen som är illegala. Jag blev själv uppmärksammad på detta när jag skulle beställa fröer. I många frökataloger skriver man rakt ut att man säljer fröer som inte är sortdokumenterade och som inte finns med på EU:s sortlista Man gör det ändå därför att man alltid haft dessa växter i sitt sortiment. Jag skulle vilja fråga Alf Eriksson hur de små firmorna skall bete sig i dag. Skall de fortsätta att sälja fröer trots att Sverige inte riktigt har hunnit med och trots att utredningen kommer för sent? Skall man bryta mot de EU-regler som finns? Hur skall man bete sig? Margareta Winberg fick denna fråga vid en frågestund. Hon ansåg att fröfirmorna skulle avvakta. Det är inte så lätt att avvakta våren. Den kommer vare sig utredningen är klar i juni eller inte. Det är nu i maj man sår, och det är nu man säljer fröer. Skulle fröfirmorna göra så som jordbruksministern ansåg, har vi ett antal fröfirmor som garanterat går i konkurs i vår. Det kan väl ändå inte vara avsikten.
Fru talman! Jag nämnde det här med riksdagens arbetsformer. Det finns ingen möjlighet att få ett beslut verkställt och färdigdiskuterat med EU som skulle vara klart när fröerna skall sättas kring den 1 maj. Det är så långt gånget på året nu. Jag tycker att detta är en ganska onödig debatt. I direktiven till landsstudien står angående utredarens uppgifter: "En svensk landsstudie skall göras som redovisar våra kulturväxter, deras vilda släktingar och andra växter av potentiellt värde och vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkra en bred genetisk variation hos dessa växter. - Översikten skall vidare innehålla en kartläggning av de olika arternas genetiska släktskap och dessa genpoolers geografiska utbredning. Eventuella risker för genetisk utarmning och därmed minskad genetisk variation för genpoolen skall bedömas." Jag tycker att sällan har väl uttrycket att slå in öppna dörrar varit mer befogat än i denna fråga.
Fru talman! Det måste upplevas som en cynisk kommentar av de fröfirmor som i dag skriver i olika tidningar och t.o.m. säger att detta är en bomb i grönsakslandet när man säger att detta är att slå in öppna dörrar. Så är det definitivt inte. Man får egentligen inte sälja de fröer som man säljer i dag. Fröfirmorna har gått samman i ett förbund för att uppvakta jordbruksministern för att försöka få en förändring till stånd. Man anser att detta är en ytterst angelägen fråga att lösa. Jag är övertygad om att de är väl pålästa och vet precis vad som gäller, eftersom detta är deras affärsverksamhet. De bedömer verkligen inte att vi med denna motion slår in öppna dörrar. Jag har varit i kontakt med flertalet av dem i samband med att jag skrev motionen, vilket man från fröhandeln varit mycket tacksam för. Man ansåg att detta var ett problem som inte hade uppmärksammats.

Fru talman! Gudrun Lindvall har skrivit en motion som naturligtvis är väldigt viktig. Enligt betänkandet har utskottet samma uppfattning som hon. Alf Eriksson har läst upp ett citat som är ganska viktigt i sammanhanget. Redan den 11 augusti 1994 tillsattes en grupp som skulle göra en landsstudie och skrevs direktiv för gruppen. Utskottet skriver att utskottet i stor utsträckning delar de synpunkter som framförs i motionen. Det är angeläget att bevara de traditionella sorterna för köksväxter både i Sverige och i andra länder. Även om riksdagen skulle bifalla motionen i dag skulle det inte förändra någonting. Arbetsgruppen måste göra sitt och komma med förslag. Att det ligger litet sent i förhållande till anpassningen till EU-regler är ingen enastående händelse bara när det gäller den här frågan. Det gäller mycket annat. Det blir naturligtvis så. Här råder inte några delade meningar. Man kan fundera över Gudrun Lindvalls yttrande. Det verkar som om politisk profilering vore viktigare än sakfrågan. Frågan är bara: Vem gör den bedömningen?
Fru talman! Uppenbarligen har inte alla inom Centerpartiet samma uppfattning i frågan. Den frågedebatt som jag relaterade var just mellan jordbruksministern och en centerpartist, som lyfte fram den här frågan. Det är en mycket viktig fråga som måste få sin lösning snarast. Frågeställaren läste i princip upp vad som står i vår motion. Han läste innantill från en frökatalog från den firma som jag varit i kontakt med. Uppenbarligen tycker en del av centerpartisterna, som vant sig vid hur riksdagen arbetar, att det räcker med att landsstudien kommer någon gång fram mot sommaren, för att så småningom behandlas. De däremot som kanske mer ser till hur det ser ut i verkligheten anser att vi måste anpassa våra beslut till den verklighet som är beroende av att vi får rätt beslut i rätt tid. Jag är litet besviken, Lennart Brunander. Jag hade nog hoppats på att få stöd. Men jag är samtidigt glad över att det finns en öppning, framför allt i det som jordbruksministern har sagt. Jag är övertygad om att vi snart kommer att få gehör för motionen i dess helhet. Landsstudien behandlas tyvärr inte på rätt sätt i detta sammanhang. I det svar som jag har fått i betänkandet skyller man litet på landsstudien för att kunna säga nej. Som Alf Eriksson refererade till är avsikten med landsstudien inte att man skall se över de regler som gäller för försäljning av fröer i EU, men det är det som motionen handlar om. Jag återkommer i frågan.
Fru talman! Också jag tycker att det är viktigt att vi löser denna fråga. Om detta finns det inga skiljaktiga åsikter mellan Gudrun Lindvall, utskottets majoritet, centerpartister eller andra. Jag tror att också jordbruksministern har samma ambition. Men det viktiga är det som framhålls i betänkandet, nämligen att vi skall ha kvar de genetiska värdena som finns i fröerna. Det är inte i första hand fröfirmornas intressen som är viktiga. Jag tror att vi löser detta bäst om vi hjälps åt. Vi löser det inte genom att här profilera oss på olika sätt, utan det viktiga är att vi kan skapa förutsättningar för att olika växter skall kunna leva vidare.
Fru talman! Ett sätt att lösa problem är att lyfta fram dem. Avsikten med att jag skrev motionen var också att lyfta fram problemet och att visa att det finns inom EU. Jag är mycket medveten, Lennart Brunander, om att detta definitivt inte är det enda EU problem som vi stöter på inom vår sektor. Inom EU är det knöligt, byråkratiskt, besvärligt och dyrt. Både Lennart Brunander och jag vet att den som skall vara odlare eller bonde i dag måste vara bra mycket av byråkrat. Detta visar att EU när det gäller vilka fröer som man får sälja har valt en mycket krånglig, dyr och besvärlig byråkratisk väg, som tyvärr har bidragit till att slå ut de traditionella växtsorter som har sålts i små partier i EU. Om vi inte slår till bromsen, kommer vi att få samma förödande konsekvens i Sverige. De mindre vanliga fröerna tenderar att försvinna, och då, Lennart, minskar den biologiska mångfalden och vi blir biologiskt fattigare.
Fru talman! Jag tror nog att vi är överens om att dessa fröer skall vara kvar. Gudrun Lindvall sade att frågan måste lyftas fram för att vi skall kunna lösa denna fråga. Frågan lyftes tidigt i höstas fram av regeringen, långt innan Gudrun Lindvall skrev sin motion.

Herr talman! Birger Schlaug har frågat statsrådet Andersson om regeringen ämnar fatta beslut om att ta Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. 1994 lämnade Vattenfall AB in en ansökan till Statens kärnkraftinspektion om fortsatt drift av reaktorn efter detta datum. Ansökan är, tillsammans med en särskild säkerhetsredovisning som inlämnats till SKI inom ramen för den periodiskt återkommande säkerhetsgranskning som föreskrivits för samtliga svenska reaktorer, för närvarande föremål för SKI:s granskning. Efter genomförd granskning, och efter att SKI inhämtat yttrande från andra berörda instanser, skall SKI med eget yttrande överlämna ärendet för regeringens prövning. Detta väntas ske under sommaren Energikommissionen har enligt sina direktiv bl.a. i uppdrag att utifrån 1991 års energipolitiska riktlinjer analysera de samhällsekonomiska, miljö och energipolitiska konsekvenserna av en avställning av en eller flera reaktorer under 1990-talet. Kommissionen skall redovisa sina slutsatser och förslag för regeringen under hösten 1995. Jag ser mot bakgrund av vad jag redovisat inte anledning att nu föregripa den prövning av driftstillståndet för reaktorn Ringhals 2 som förestår.
Herr talman! Minister, ledamöter och alla ni på läktaren! Detta med kärnkraften börjar bli ganska segt. Det krävs handling någon gång. Det krävs att marknadens aktörer, i detta fall energibolagen, får signaler. Så sent som i dag avslöjas i en hemlig rapport att Vattenfall nu försöker påverka opinionen för att fördröja kärnkraftsavvecklingen. Vi vet att vad bolagen efterfrågar är helt enkelt klara signaler. Vi kan inte dra detta i långbänk hela tiden. Det är synd att det finns en likhet mellan Thorbjörn Fälldin och Anna Lindh. Det är långbänken när det gäller kärnkraften. Vi vet att vi har sagt att kärnkraften skall avvecklas år 2010. Jag hoppas att regeringen håller fast vid det. Vi måste börja någon gång. Ringhals 2 är en bra början. Finns det någon bättre början? Driftstillståndet går ut den sista december. Ringhals 2 ägs av Vattenfall, ett statligt företag. Reaktorn har landets sämsta produktivitet. Det har varit mängder av incidenter på Ringhals 2. Vi har ett elöverskott som är ganska stort. Vi kan alltså avveckla denna reaktor. Det är den signal som jag menar att Vattenfall och andra behöver för att inte ägna sig åt den enorma lobbyverksamhet och opinionsbildning som man nu planerar under sommaren och hösten. Ett nytt stort, massivt pådrag kommer att ske från Vattenfall och olika branschorganisationer för att vi skall behålla kärnkraften i Sverige. Det vore bra om miljöministern kunde ge något skäl till att Ringhals 2 skulle vara kvar. Finns det ett enda skäl till att Ringhals 2 skulle vara kvar, med tanke på att man måste investera ganska mycket pengar för att få reaktorn att överleva ett tag till? Dessutom har vi ett stort elöverskott. Är det inte ett gyllene tillfälle, att ta chansen nu?
Herr talman! Jag kan hålla med Birger Schlaug om att Vattenfalls uppgift inte borde vara att, som Birger Schlaug uttrycker det, "lobba" för kärnkraften, utan snarare att "lobba" för energibesparing och energihushållning. Jag kan också hålla med Birger Schlaug om att det är önskvärt att vi får slut på de segdragna diskussionerna om kärnkraften och kommer till beslut. Jag hoppas också att avvecklingen skall kunna börja så snart som möjligt. Däremot måste vi avvakta Energikommissionens underlag. Därom tror jag att alla är ense. I avvaktan på det vill jag inte säga med vilken reaktor och när man skall börja.
Herr talman! Jag håller med miljöministern om att det vore bra om Vattenfall ägnade sig åt energieffektivisering och energihushållning. Nu har man visat i den här rapporten att man tycker att det är som någonting som katten släpar in. I själva verket är det bättre att få sälja el från kärnkraftverk. Det är mer lönsamt för Vattenfall. Man ser dessutom energieffektivisering och decentraliserad energi som ett hot mot det egna företaget. Det är förskräckligt, speciellt när det gäller ett statligt företag. Anna Lindh sade att hon hoppas att avvecklingen skall börja så snart som möjligt. Men så snart som möjligt är ju i själva verket nu! Vi har ett enormt elöverskott som motsvarar åtminstone två, kanske t.o.m. tre reaktorer. Varför inte ta den reaktor där driftstillståndet faktiskt går ut och där det ligger i händerna på politikerna att utan skadestånd påbörja avvecklingen?
Herr talman! Jag föreslår att Birger Schlaug ändå avvaktar Energikommissionen, som skall vara klar i höst, och därefter åter ställer frågan till mig. Då kan nog Birger Schlaug få ett klarare besked.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om regeringen avser att följa upp socialdemokraternas tidigare agerande i frågan om Gideälven och därmed avslå ansökan om utbyggnad av älven. Socialdemokraterna hävdade vid riksdagsbehandlingen av propositionen i mars 1993 att den aktuella sträckan i Gideälven borde skyddas mot vattenkraftsutbyggnad genom att intas i 3 kap. 6 § naturresurslagen. Någon ändring i partiets principiella inställning har inte skett. Vad gäller den pågående regeringsprövningen av tillåtligheten enligt vattenlagen av vattenkraftsutbyggnad i Gideälven kan jag lämna följande upplysningar. Samma bolag har också i ett nu vilandeförklarat mål ansökt om att få bygga ut fallsträckan ovan Gammelby kraftverk. Regeringen har i beslut den 10 september 1992 förbehållit sig rätten att pröva tillåtligheten enligt vattenlagen av de ansökta utbyggnaderna i 1995 har vattendomstolen anfört att enligt domstolen är uppförandet av ansökta Hemlings kraftverk, uppströms Björna, tillåtet enligt vattenlagen. För närvarande remissbehandlas vattendomstolens yttrande av berörda myndigheter och organisationer.